Herr talman! Lennart Daléus har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att ge en ekonomisk grundtrygghet till fler. Han anser att det behövs en långsiktig välfärdsreform. Jag kan dela Lennart Daléus uppfattning att vi behöver förändra våra försäkringar, så att de passar dagens och morgondagens behov. Däremot delar jag inte uppfattningen att de som är utestängda från arbetsmarknaden inte får del av den generella välfärden. Även den som är arbetslös har - vid sidan av arbetslöshetsförsäkringen - också tillgång till barnbidrag, bostadsbidrag, sjukvård etc. Däremot innebär arbetslöshet att den främsta ekonomiska grundtryggheten, försörjning genom eget arbete, försvinner. När Lennart Daléus frågar vad jag tänker göra för att ge fler en ekonomisk grundtrygghet, så blir svaret: Medverka till att Sverige åter blir ett land med full sysselsättning. Arbete är inte bara individens främsta ekonomiska grundtrygghet. Det är också den ekonomiska grund på vilken hela vårt välfärdssamhälle vilar. 1990-talet kom i stor utsträckning att präglas av hög arbetslöshet och stora underskott i statens budget. I dag står dock svensk ekonomi stark igen efter den budgetsanering som regeringen genomfört, med hjälp inte minst av Centerpartiet. Målet att halvera den öppna arbetslösheten under år 2000 kommer att kunna nås. Också regeringens ambitiösa sysselsättningsmål, att andelen sysselsatta av befolkningen mellan 20 och 64 år ska öka till 80 % år 2004, ligger väl inom räckhåll. Den trygghet som arbete ger måste emellertid kompletteras med ett långsiktigt, stabilt socialförsäkringssystem - inte minst nu när vi lever i en tid av snabb, teknisk utveckling som leder till stora förändringar på arbetsmarknaden. Då är det alldeles särskilt angeläget att människor känner trygghet i sin vardag och därför törs bejaka förändring och utveckling. Folkhemmet är alltmer avlägset, anser Lennart Daléus. Visst har tiderna förändrats de senaste 50 åren, men när det gäller utformningen av våra socialförsäkringar menar jag att man snarare förvånas över hur moderna de fortfarande är, trots att de konstruerades för en i många avseenden annorlunda tid. När vi fick en allmän och obligatorisk sjukförsäkring i Sverige 1955 innebar det att grundtryggheten avvisades till förmån för standardtrygghet som uppnås genom den s.k. inkomstbortfallsprincipen. På den principen har vi sedan byggt alla våra stora trygghetssystem. Jag ser ingen som helst anledning att ta ett steg 50 år tillbaka och införa grundtrygghet igen. Vad är då de stora fördelarna med försäkringar som bygger på standardtrygghet, dvs. ersätter en tillräcklig del av den inkomst man förlorar om man blir sjuk, arbetslös eller får barn och när man blir gammal? För det första är försäkringar som följer en individs inkomstutveckling en stark drivkraft till arbete. Det är också en stark drivkraft bort från svart arbete, eftersom sådant inte ger någon rätt till ersättning. Med grundtrygghet, dvs. samma ersättning till alla oavsett lön, skulle det inte alls vara lika lönsamt att arbeta och betala skatt. För det andra innebär inkomstbortfallsprincipen att både låg och medelinkomsttagaren har sin standard tryggad i tillräcklig utsträckning genom det obligatoriska försäkringssystemet. Ett grundtrygghetssystem skulle innebära att många inte var fullt försäkrade. Den som har en bra inkomst kommer självfallet inte att ha några problem med att försäkra sig på egen hand. Låginkomsttagaren, däremot, får hålla till godo med den lägre grundtrygghet som samhället erbjuder. Många skulle förmodligen avstå från att skaffa tilläggsförsäkringar - en del därför att de inte har råd, andra för att det är mänskligt att tro att sådant som sjukdom och arbetslöshet inte kommer att drabba en själv. Uppslutningen kring den obligatoriska försäkringen skulle därtill bli sämre om det stora flertalet medelinkomsttagare tvingades teckna egna tilläggsförsäkringar. Jag vill påstå att med ett grundtrygghetssystem riskerar vi på sikt att alltfler ställs utanför den generella välfärden. Vi får ett tudelat välfärdssystem, där vissa har råd att köpa sig en tillräckligt bra trygghet medan andra hänvisas till sämre ersättningsnivåer. Att alla är med i samma försäkringssystem innebär också en omfördelning av risker från dem som löper låg risk att bli sjuka och arbetslösa till dem med hög risk för att hamna i motsvarande situationer. Vi vet att låg utbildning och låg inkomst innebär ökad risk för att bli arbetslös och att drabbas av sjukdom. Det innebär att de som skulle ha minst råd att teckna privata tilläggsförsäkringar skulle ha störst behov av att skaffa sådana. För funktionshindrade och kroniskt sjuka skulle det i realiteten vara omöjligt att få ett tillräckligt bra försäkringsskydd på den privata marknaden. Lennart Daléus tar också upp problemen med marginaleffekter. Men det är inte socialförsäkringarna som skapar marginal och tröskeleffekter. Det är inkomstprövade bidrag, i kombination med inkomstrelaterade taxor inom t.ex. barnomsorgen, som skapar de stora marginaleffekterna i våra välfärdssystem. Det är därför det är så viktigt att införa maxtaxa inom barnomsorgen och att se över de familjeekonomiska stöden för att göra dem mer generella. Det pågår också ett omfattande förändringsarbete inom praktiskt taget alla socialförsäkringssystem. Sverige har som ett av de första länderna infört ett nytt och mer framtidsinriktat pensionssystem. Det är definitivt inget grundtrygghetssystem. Tvärtom, ju mer man jobbar och ju mer man tjänar, desto högre blir pensionen. Centern är ett av de partier som står bakom den reformen. Vi fortsätter nu att anpassa en rad andra system till det nya pensionssystemet. Övergångsvis garantipension kommer att ersätta folkpension, pensionstillskott och särskilt grundavdrag för pensionärer. Vi anpassar även efterlevandepensionen, bostadstillägget och förtidspensionerna. Det pågår också ett arbete i Regeringskansliet för att återigen sätta fokus på arbetsmiljöproblemen och se över arbetsskadeförsäkringen - detta för att så många som möjligt ska kunna komma tillbaka till ett aktivt arbetsliv. Alla dessa åtgärder syftar till att modernisera våra socialförsäkringar och anpassa dem till de behov som finns både hos den enskilde och i samhället.
Herr talman! Jag tackar naturligtvis Ingela Thalén för svaret. Många av de värderingar som ligger bakom detta delar vi. Det råder ingen tvekan om det. Men jag tror att vi, även om vi inte har börjat prata ännu, möjligen pratar lite förbi varandra. Det är naturligtvis så att också vi i Centerpartiet vill ha en situation med den grundtrygghet som jag strax ska gå lite djupare in på och med ett försäkringssystem ovanpå som skapar en möjlighet att behålla den kraft man hade i form av en inkomst. Detta är en del också av vårt sätt att resonera och tänka. Det framgår dels av min fråga, dels av vårt sätt att se på pensionssystemen. Däremot är det så - nu kommer vi till skillnaden, herr talman - att vi menar att det föråldrade system som bygger på att man kommunalt vänder ut och in på människor och deras ekonomi för att ge dem socialbidrag inte passar i ett samhälle som vill ge en grundtrygghet. Vi menar alltså att det är just för de människor som har hamnat utanför de mer framgångsrika systemen som denna grundtrygghet måste skapas. Detta är vi inte ensamma om att tycka och tänka och resonera kring. Partikamrater till Ingela Thalén har också resonerat kring detta i olika sammanhang. Jag ska ta deras synsätt som avstamp för denna min syn. I en artikel från förra året, förstås, skriver Berit Andnor och Susanne Eberstein att många människor, i synnerhet ungdomar och nyanlända invandrare, har hamnat i fattigdomsfällan på grund av arbetslöshet och inte heller förmått att kvala in i socialförsäkringssystemet. Socialbidrag är deras räddning, men en högst tvivelaktig räddning. Dessa människor utgör välfärdens outsiders. De bekräftar på ett smärtsamt sätt att den generella välfärden inte omfattar alla utan endast dem som har lyckats kvalificera sig in i systemet. Ansvaret för detta, konstaterar författarna, vilar tungt på socialdemokratin. Det är nu inte vilka författare som helst. Det är ordföranden respektive andre vice ordföranden i riksdagens socialförsäkringsutskott. Jag menar samma sak, kan man säga, i grunden. Det finns de utanför systemet som vi måste ge en annan syn och en annan behandling. Det är själva poängen i min interpellation. Det säger jag så att vi inte pratar förbi varandra, herr talman. Det är det jag frågar Ingela Thalén och regeringen om. Hur vill man åstadkomma en ekonomisk grundtrygghet för dem som kan betraktas som outsiders i systemet? Det är min ena utgångspunkt, herr talman, i samtalet med Den andra är att jag tänkte att det kan ha varit så att problemet har försvunnit. Har problemet med dessa outsiders - med att några står utanför - försvunnit sedan författarna skrev sin artikel och sedan Centerpartiet började lyfta upp detta resonemang? Så är det inte. Jag tror mig veta att Ingela Thalén under dagen har varit på det seminarium där den rapport jag håller i min hand lades fram. Alldeles självklart är det på det sättet. Jag var inte där, ska jag säga. Den rapporten ger väl vid handen ungefär det som jag säger, dvs. att det finns stora påfrestningar i systemen. Välfärden är måhända god för oss som är inne i dessa system och som har möjlighet att komma i åtnjutande av hela det sociala skyddsnätet, men inte för dessa outsiders. Det är det, herr talman, som jag vill ha klarat ut med Ingela Thalén. Hur ser hon och regeringen på dem som står utanför på det sätt som hennes partikamrater har beskrivit?
Herr talman! Jag delar Lennart Daléus uppfattning om att det är en oerhört viktig debatt - inte bara därför att Susanne Eberstein och Berit Andnor också har tagit upp den, och inte heller bara därför att Lennart Daléus tar upp den, utan därför att den förs och bör föras fortvarigt ända tills dess att vi har löst problemen med denna typ av ekonomiskt och socialt utanförskap. Låt mig börja med att säga att socialbidrag är en rättighet, men att det bör vara en rättighet som utnyttjas tillfälligt. Det måste vara utgångspunkten. Så länge människor fortvarigt lever på och får sin ekonomiska försörjning via socialbidrag finns det en utmaning - en uppmaning - till samhället i att vidta åtgärder och göra insatser. Men det är samtidigt viktigt att slå fast att socialbidragen är en rättighet som ingen ska skämmas över att behöva begära. Garantinivåer i våra olika socialförsäkringar är något helt annat än ett grundtrygghetssystem. Det är den andra saken jag vill säga som är viktig. Och så det tredje: Vad kan man göra för att åstadkomma drivkrafter så att människor kommer in i de här viktiga inkomstbortfalls och standardtrygghetssystemen? Det allra mest grundläggande är naturligtvis att se till att man får en utbildning som leder till ett arbete och att man har en arbetsmarknadspolitik, en aktiv politik, som underlättar för människor, oavsett förmågan från början, att komma in på arbetsmarknaden. Det kan vara kortare eller längre tid, hel eller deltid. Det måste vara hela vår utgångspunkt. Till det som diskuterades i dag på detta seminarium, som genomfördes med anledning av välfärdsbokslutet, hörde att det är viktigt att peka på grupper med invandrarbakgrund, unga människor och ensamstående mammor. Det är grupper som man tidigare kanske, åtminstone när det gäller ensamstående mammor, inte riktigt uppmärksammat. Det jag anser att vi ska göra är att se över: På vilket sätt kommer man in i arbetslöshetsförsäkring och sjukförsäkring? På vilket sätt kan man tillgodogöra sig de rättigheter som jag tycker att man kan ställa krav på när det gäller att komma in på arbetsmarknaden? Det måste vara grunden. Sedan finns det självklart trygghetsmöjligheter genom insatser om man inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande. En sådan fråga som har utretts under en tid, och där det nu finns ett förslag som vi tittar på, gäller äldrestödet till de invandrare som inte kan få pension därför att de har varit för kort tid i Sverige. Många av dem har ju faktiskt levt på socialbidrag. Här finns det ett förslag som vi tittar på. Det är ett exempel bland ett antal på insatser som man kan göra för att inte gå in i det som jag menar är fel, nämligen ett grundtrygghetssystem. Jag vänder mig mot just det resonemanget. Garantinivåer är något helt annat.
Herr talman! Kan det vara så att det delvis är språkbruket som gör att vi för den här diskussionen? Det kanske är så, men jag tror förstås inte det. Det vi säger, och det jag säger, är ju att dem som vi talar om här, de som står till arbetsmarknadens förfogande och aktivt söker ett arbete, måste få en grundtrygghet. Det finns inget skäl, kan man säga, att de inför kommunala aktörer, myndigheter, regelbundet tvingas vända ut och in på sig för att, om de nu halkat utanför systemet, få socialhjälp. De står till arbetsmarknadens förfogande. De söker aktivt ett arbete. Då menar vi att de har rätt till en statlig grundtrygghet. Denna kan man sedan bygga på, delvis med obligatoriska försäkringar. Och på toppen kan man naturligtvis, om sådana möjligheter finns, ha ett privat försäkringssystem. Det jag vänder mig mot, för att använda Ingela Thaléns ord, är detta att de som nu aktivt söker arbete, de som står till arbetsmarknadens förfogande och vill vara med i systemet, måste gå och få socialhjälp om de, precis som den här rapporten visar och som Ingela Thaléns partikamrater tidigare visade, har hamnat utanför systemet. Det är bara i fråga om detta, Ingela Thalén, som jag nu ber om, ska vi kalla det en omprövning - till att börja med kanske av språkbruket men också av synsättet. Det är vad jag kallar en grundtrygghet. Sedan ska vi naturligtvis ha andra funktioner. Vi ska ha socialtjänsten som ska kunna bistå dem som har mer komplicerade behov. Vi ska naturligtvis inte heller ha en grundtrygghet som är kravlös. Det ska vara så att man står till förfogande. De som inte söker arbete och inte deltar i rehabilitering ska naturligtvis inte heller ha del i den ekonomiska grundtryggheten. De ska vara föremål för andra insatser. Men jag talar om att komma ur detta med socialhjälp för människor som aktivt står till arbetsmarknadens förfogande. Det är min grundinvändning. Det är om detta som jag kan hoppas att få en diskussion dels kanske kring språkbruket, dels kring synen på det här. Sedan, herr talman, ska jag tillåta mig att hoppas lite i Ingela Thaléns svar. Jag blev bara lite nyfiken. Vi har ju haft en väldig diskussion kring familjepolitiken, barnomsorgen och sådana saker under de absolut senaste dagarna. Jag fick intrycket i morse, herr talman, eller det var i själva verket sent i går kväll, att ett språkbruk var utmönstrat ur regeringens syn på familjepolitiken. Jag ska bara höra om Ingela Thalén har det sista budet. Är det så att det heter att det är viktigt att införa maxtaxa inom barnomsorgen, som Ingela Thalén svarar mig här i dag, eller är det något annat språkbruk - eller något annat innehåll - som är det aktuella? Tills vidare utgår jag från att det är sista budet som gäller. Maxtaxa gäller som regeringens syn på hur man, kanske tillsammans med två andra partier, vill ordna och styra och ställa i familjepolitiken. Jag inväntar, herr talman, nyfiket svaret på även den frågan.
Herr talman! I den beskrivning som Lennart Daléus gör antar jag att han tänker på en speciell person eller några speciella personer som han har mött. Om det är så som Lennart Daléus beskriver så får de här personerna kontant arbetsmarknadsstöd. Det finns också möjligheter till utbildningsbidrag. Det finns en lång rad sådana möjligheter som Lennart Daléus beskriver som grundtrygghet men som jag menar är en del av den generella välfärden. När jag talar om människor som hamnar utanför, och som vi håller på att titta på hur de ska kunna komma in, gäller det för att ta ett exempel personer som har ett arbete, som omfattas av en inkomst och där arbetsgivaren betalar en sjukförsäkringsavgift men som på grund av reglerna ändå inte kommer in över tröskeln i sjukförsäkringen. Då har man enligt min uppfattning hamnat utanför. Det här har vi haft en utredning om. Den har varit ute på remiss. Den fick en hel del kritik, inte just på den här punkten men på en del andra områden. Just den här frågan är föremål för översyn inom departementet, och jag avser att återkomma med förslag under våren. Det är i alla fall min förhoppning. De människor som Lennart Daléus beskriver när han talar om livsöden omfattas ju av de här olika möjligheterna. Det jag däremot ser framför mig är t.ex. dem jag nämnde; äldre invandrare, alltså ålderspensionärer som inte har kvalificerat sig för en ålderspension. Där måste man hitta en lösning. Det finns också ett förslag som ska prövas. Sedan finns det, och det förekommer på olika sätt, behov av att samordna resurser för människor som har hamnat utanför arbetsmarknaden av olika skäl och som kan behöva insatser med många olika aktörers hjälp. Vi kan ta ett enda exempel. Jag träffade i går en relativt ung kvinna som hade gått 13 år på sjukbidrag. Hon hade med hjälp av försäkringskassan kommit in i ett projekt. Efter fyra månader är hon nu ute, och hon kommer inom kort att arbetspröva för att försöka ta sig tillbaka till arbetsmarknaden. Det är klart att med tanke på att hon hade 13 års historia bakom sig är det en fantastisk vändning. Hon har inte varit utanför systemet. Men hon har känt sig utanför eftersom hon med tidigare regler inte har kunnat pröva sig in på arbetsmarknaden. Nu kan hon det, vilket är mycket bra. Sedan, herr talman, ska jag kommentera en annan sak. Om jag säger att det är viktigt att införa maxtaxa inom barnomsorgen så utgår jag från att det också är just det som är viktigt. Det är viktigt för mig, det är viktigt för det socialdemokratiska partiet och jag vet att det också är viktigt för både statsministern och utbildningsministern.
Herr talman! Då är jag klar över den sista delen i alla fall. Det är inte några allmänna taxesystem som diskuteras och inte några allmänna taxeförändringar som är aktuella inom familjepolitiken. Det som är aktuellt är införande av en maxtaxa. Det är det här som vi har slitit lite med. Vad är det egentligen man är ute efter? Är det den beskrivning som gavs i valrörelsen inför valet 1998 som gäller eller håller man på att förändra detta? På den punkten tycker jag att Ingela Thaléns besked är klart och tydligt. Maxtaxa är den socialdemokratiska regeringens arbetsmodell. Sedan är det den andra frågan. Det är nog ändå en skillnad i vårt sätt att resonera. Det gäller kanske inte samordningen, om nu Ingela Thalén menar allvar med att vi måste kunna slå samman en del funktioner, socialtjänsten, försäkringskassan, delar av arbetsförmedlingen - så att det blir ett mer samordnat arbete. Men när det gäller synen på grundtryggheten talar jag om just dem som är hänvisade till den kommunalt arrangerade socialhjälpen och som regelbundet tvingas vända ut och in på sin ekonomi för att klara sitt uppehälle - jag har sagt detta flera gånger, herr talman. Det handlar om dem som alltså står utanför systemet, de som är - jag ska använda det socialdemokratiska ordet igen - outsiders. Det är de som ska ha tillgång till en grundtrygghet. Det är de som är i behov av en sådan garanterad grundtrygghet. Sedan kan den byggas på med obligatoriska och andra försäkringar för att man ska åstadkomma en ekonomi för dem som har andra villkor än just dessa outsiders i systemet. Det måste vara det riktiga.
Herr talman! Nu använder Lennart Daléus uttrycket "slå samman". Nej, det vill jag inte göra. Jag vill inte slå samman socialkontoren med arbetsförmedlingen, sjukförsäkringen eller socialförsäkringsadministrationen. Var och en av dessa tre har nämligen en alldeles egen väldigt viktig uppgift, och de är till för att sköta sin del. Däremot är det viktigt att individens situation måste stå i centrum för intresset när enskilda individer kanske inte riktigt passar för dessa uppdrag. Då måste dessa och kanske också andra, t.ex. sjukvården, samarbeta för att lösa individens situation. Det är någonting helt annat än att slå samman. Om man slår samman är jag rädd för att man grötar till det riktigt ordentligt. Lennart Daléus har tyvärr inte någon replik kvar. Men jag slås av att det som Lennart Daléus beskriver är detsamma som medborgarlön, och det avvisar jag definitivt. Det är en helt annan sak att införa garantier, göra det möjligt för fler att komma in genom olika insatser, så att människor inte står utanför och inte skäms för att de enstaka gånger vid särskilda tillfällen kan behöva ekonomiskt bistånd. Det är en rättighet det också.

Herr talman! Ana Maria Narti har frågat socialministern om följande: 1. Är regeringen beredd att släppa fram FINSAM modellen och utvidga den på rehabiliteringens område? 2. Avser regeringen att komplettera kommittédirektiven till utredaren om den arbetslivsinriktade rehabiliteringen med tydliga hänvisningar till invånare utan sjukförsäkring grundad på tidigare inkomst? 3.

Med regeringens förslag har möjligheter skapats för de aktörer som behöver samverka inom rehabiliteringsområdet. Regeringens förslag inskränkte sig således inte enbart till att samverkan ska kunna ske mellan försäkringskassan och landstinget. Målet för de samverkande myndigheterna är bl.a. att uppnå resultat i form av t.ex. kortare sjukskrivningstider. Regeringens förslag gick således betydligt längre än vad som skulle ha varit fallet om vi i stället endast hade föreslagit att FINSAM-modellen skulle ha införts i hela landet. Eftersom det är viktigt att de olika myndigheternas ansvarsområden är tydliga är det också viktigt att handläggare vid olika myndigheter arbetar tillsammans för att ge den enskilde ett bra stöd i sin rehabilitering. Vi är därför av den uppfattningen att förslagen i propositionen om samverkan, som riksdagen också ställde sig bakom, är bättre ägnade att åstadkomma de effekter inom t.ex. rehabiliteringsområdet som både Ana Maria Narti och jag är angelägna om att få till stånd. Vad gäller Ana Maria Nartis synpunkter på försäkringskassans rehabiliteringsansvar för personer som inte är sjukpenningförsäkrade, dvs. saknar en sjukpenninggrundande inkomst, vill jag säga följande: Personer som av olika skäl inte längre erhåller arbetslöshetsförsäkring har som regel ändå rätt att behålla sin sjukpenninggrundande inkomst. Enligt nuvarande regler gäller att den fastställda sjukpenninggrundande inkomsten inte ska sänkas för en försäkrad som blir arbetslös före ingången av den månad han fyller 65 år och som är anmäld som arbetssökande på arbetsförmedlingen och är beredd att anta erbjudet arbete i minst den omfattning som motsvarar den sjukpenninggrundande inkomsten. Om den försäkrade uppfyller dessa krav har han eller hon även rätt att följa löneutvecklingen inom sitt yrkesområde. Huvudregeln för att man ska kunna behålla sin sjukpenninggrundande inkomst är således att man är anmäld på arbetsförmedlingen och inte att man uppbär arbetslöshetsersättning. Vidare gäller som en grundprincip att den som har en sjukpenninggrundande inkomst - dvs. är försäkrad i samband med t.ex. sjukdom - ska ha rätt till ersättning baserad på denna sjukpenninggrundande inkomst, om övriga villkor är uppfyllda för att erhålla ersättning. Vid sjukdom under arbetslöshet erhåller den försäkrade kalenderdagsberäknad sjukpenning, dvs. sjukpenning utges för alla dagar under sjukperioden med undantag för karensdagen. Det är i sådana fall också en självklar sak att den enskilde när det behövs ska kunna räkna med samhällets stöd för att denne genom rehabilitering i så stor utsträckning som möjligt ska återfå förmågan att förvärvsarbeta. Rehabiliteringen måste också ses utifrån samhällets intresse av att - när det är möjligt - minska kostnaderna för sjukpenning och förtidspension. För de personer som av olika skäl inte har en sjukpenninggrundande inkomst är det viktigt att de får möjlighet att komma tillbaka respektive komma in i arbetslivet och därmed bli omfattade av det generella försäkringsskyddet mot inkomstbortfall på grund av t.ex. sjukdom. Inom Socialdepartementet har nyligen en översyn av reglerna för sjukpenninggrundande inkomst gjorts, både vad avser anställda och egenföretagare . Utgångspunkten för förslaget har varit att inkomstunderlaget så långt som möjligt ska vara relaterat till faktiskt inkomstbortfall. Efter remissbehandling bereds nu utredningsförslagen inom Socialdepartementet. Regeringen har vidare på grund av den kraftigt ökade sjukfrånvaron beslutat att en särskild utredare ska göra en analys av sjukförsäkringen . Utredaren ska bl.a. fördjupa beskrivningen och analysen av varför sjukfrånvaron och utgifterna för sjukpenning förändras över tiden samt så långt som möjligt identifiera vilka direkta och indirekta faktorer som är avgörande för sjukpenningförsäkringens kostnadsutveckling. Utredaren ska vidare redovisa hur incitament för såväl individer som arbetsgivare m.fl. kan förändras i syfte att minska kostnaderna. Utredaren ska slutredovisa sitt uppdrag senast den uppdraget ingår bl.a. att kartlägga den arbetslivsinriktade rehabiliteringsprocessen, att utforma en plattform för prioriteringar samt att klargöra hur ansvar och uppgifter effektivast kan fördelas mellan olika aktörer i rehabiliteringsarbetet. Utredaren ska också beakta den rådande utvecklingen på arbetsmarknaden avseende t.ex. sysselsättnings och företagsstruktur, arbets och anställningsvillkor och krav på arbetskraftens kompetens. Förslaget ska redovisas senast den 1 juli 2000. Jag förutsätter att den särskilde utredaren i sitt utredningsarbete även beaktar de särskilda problem som finns för personer som av olika skäl inte har någon sjukpenninggrundande inkomst. Med hänvisning till vad jag nu har sagt och mot bakgrund av att det för närvarande pågår två omfattande utredningar inom sjuk och rehabiliteringsområdet har regeringen inte för avsikt att föregripa dessa. Regeringen har inte heller för avsikt att besluta om några förändringar i de nuvarande direktiven till den pågående Rehabiliteringsutredningen.

Herr talman! Om vi koncentrerar oss på vissa grupper behöver vi inte diskutera det vi är överens om. Jag ska också säga någonting om FINSAM, FRI SAM och SOCSAM. Det är en hel del olika typer av samarbetsprojekt som nu pågår och som har pågått tidigare. Det är fortfarande min mycket bestämda uppfattning att FINSAM var ett projekt som var bra i sig. Men det hade en nackdel. Det var en ensidig finansiering från en av aktörerna. Det är viktigt i dessa fortvariga samarbeten, som gäller hela landet, att var och en av de samarbetsaktörer som ska delta kring en individ bidrar med sin del av ansvaret, och också ansvaret för finansieringen. Detta synsätt är kanske förstärkt hos mig inte minst med tanke på att sjukfrånvaron ökar, och därmed ökar också belastningen på sjukförsäkringen oerhört. Det finns inga lösa resurser liggande och skvalpar att föra över till ett annat område, som ju ändå är skattefinansierat. Sjukförsäkringsavgiften betalar sin del, och skatten betalar sin del. Ska man samarbeta kring individer är det viktigt att varje aktör går in med sitt ansvar. Sedan delar jag helt Ana Maria Nartis uppfattning som uttrycket "nollad". Det kan man möjligen använda för skojs skull i introduktionen till universitetsvärlden. Men jag tycker heller inte om det uttrycket. Jag fick frågan: Vem finansierar om man ännu inte har tagit sig in i sjukförsäkringen? Man har rätt till rehabilitering och rätt till hjälp. Men den ekonomiska försörjningen under tiden måste ske via t.ex. socialbidrag, eftersom man inte har sjukpenninggrundande inkomst. Om en person inte har sjukpenninggrundande inkomst och blir så sjuk att personen måste få ett fortvarit stöd från sjukförsäkringen har den ändå rätt till förtidspension eller även om den saknar en sjukpenninggrundande inkomst från början. Det är kanske viktigt att också lyfta in det. Jag såg att Ana Maria Narti var här under den föregående interpellationsdebatten. Det ligger lite grann samma problematik här som var grunden i den tidigare diskussionen med Lennart Daléus. Det handlar om att skapa möjligheter för individer att i grunden få en inkomst som gör att man faktiskt kan komma med i försäkringen. Men fram till dess finns det ett antal olika möjligheter också för dem utan inkomst som behöver rehabilitering.

Herr talman! Det låter kanske makabert att säga att jag är glad att Ana Maria Narti tar upp den här frågan och beskriver de här talen. Jag menar naturligtvis inte att jag är glad över talen, men jag är glad över att debatten förs. Jag vill också peka på att frågan är uppmärksammad, vilket inte är det samma som att man har hittat några exakta lösningar. Om det är 35 000 individer är det troligtvis också 35 000 olika situationer och livsöden.

Det innebär att när man bedömer förmåner ska det ingå ett betydande mått av skälighetsbedömningar, aktivt vidtagna åtgärder som framkommer när det gäller omotiverade skillnader i hur svenskfödda och utrikesfödda bedöms. Det är den ena viktiga uppgiften. Den andra uppgiften är att med anledning av den nationella storstadspolitiken, som riksdagen tidigare har ställt sig bakom, ger vi i regleringsbrevet Riksförsäkringsverket i uppdrag att följa upp och stödja de lokala försäkringskassorna med utvecklingsprogram för arbetslöshet i de mest utsatta stadsdelarna. Där har också Integrationsverket och kommunerna ett ansvar för att bl.a. gå in och arbeta med personer, människor, som har hamnat i en ond cirkel av det här slaget. Jag nämner detta som två exempel på att detta är uppmärksammat, men det är också viktiga konkreta saker. Sedan har Riksförsäkringsverket i sin analys när det gäller bedömningen gjort en pilotstudie där man har tittat på vad det är för värderingar som styr, med tanke på det vi sade alldeles nyss. Jag vill också peka på att man, dvs. de anställda inom administrationen, måste vara medvetna om värderingarna. Rubriken är: Vi måste vara medvetna om våra värderingar. Det kan kanske gälla oss alla, att vi är medvetna om våra värderingar. Herr talman! Slutligen vill jag säga att när det gäller personer som behöver rehabilitering och som inte har någon sjukpenninggrundande inkomst är det arbetsförmedling, sjukvård och kommuner som är ansvariga för finansieringen för försörjningen. Men i praktiken är det på många håll så som Ana Maria Narti säger, nämligen att det behövs ett starkt tryck för att samverkan ska kunna ske så att man verkligen får den rehabilitering man har rätt att kräva. Och rehabilitering har man rätt kräva även om man inte har en sjukpenninggrundande inkomst.

Herr talman! Jag kan inte annat än understryka det som Ana Maria Narti säger att det är en angelägenhet för alla, oavsett partiuppfattning, att engagera sig för att människor blir hörda och synliga. Individuella handlingsplaner får inte bli något som kommer ovanför människor huvuden och läggs i deras knä utan att man själv har haft inflytande över vad det är som ska ske. Det kan säkert finnas många olika vägar att nå fram till detta, t.ex. forum, kanaler och mötesplatser för att föra sådana diskussioner. Ett sätt är naturligtvis att skapa referensgrupper till arbetet i de lokala utvecklingsavtalen. Det finns säkert många vägar. Jag är kanske inte mästare på att ange sådana. Men om debatten förs tydligt, om man påpekar att individuella handlingsplaner är till för att individen ska påverka sin egen utvecklingen, om man gör det i tillräckligt stor utsträckning och om man följer upp de regleringsbrev som finns på det korrekta sättet, tror jag att framgångarna blir ännu större.

Herr talman! Kenneth Johansson har ställt följande tre frågor till mig. Kenneth Johansson har ställt frågorna med åberopande av att reglerna om förtidspension som tillkom under 1960-talet bygger på helt andra förutsättningar än de som nu råder i fråga om utbildning och arbetsmarknad. Det innebär att nästan alla ungdomar numera går vidare till gymnasieskolan och att det är ovanligt att unga får ett stadigvarande arbete innan de fyllt 20 år. Vidare framhåller Johansson att det är oroande att förtidspensioneringarna bland personer under 30 år ökar och att många upplever det som kränkande att i unga år erbjudas förtidspension. Samtidigt är det svårt för dem att tacka nej till denna, eftersom det ändå är fråga om ett extra ekonomiskt stöd trots att det leder till passivisering och signalerar att man inte har möjlighet att arbeta. Johansson åberopar förslagen i betänkandet Unga i ohälsoförsäkringen - tid för aktivitet och utveckling att ingen ska förtidspensioneras före 30 års ålder och att man i stället ska få habiliteringspenning eller långtidssjukpenning. Dessutom föreslås en förhöjd åldersgräns för ersättning vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga. Kenneth Johansson framhåller vidare att förslaget är remissbehandlat, men att ett regeringsförslag är att vänta tidigast under år 2000, en fördröjning som ungdomshandikapprörelsen uttryckt sin oro över. Jag delar helt Johanssons uppfattning att det är orimligt att 16-åringar i dag förtidspensioneras. Den negativa antalsutveckling som Johansson beskriver stämmer inte helt med den bild jag har. Det finns ingen klar och entydig trend, varken på kort eller lång sikt, som visar att antalet förtidspensionärer under 30 år ökar kraftigt. Vad som kan utläsas är en mindre uppgång av antalet nybeviljade förtidspensioner under de senaste åren för dem som är 20 år och äldre och att ökningen i huvudsak gäller kvinnor, något som är särskilt oroande. Oavsett antalsutvecklingen finns det starka skäl som talar för att ingen under 30 år ska förtidspensioneras, även om jag inte är beredd att nu lämna ett definitivt besked angående detta med tanke på det utredningsarbete som återstår innan ett slutligt förslag kan föreläggas riksdagen. Över huvud taget anser jag att en grundläggande förutsättning för att förtidspension ska beviljas en försäkrad - oavsett ålder - är att alla möjligheter till försörjning genom eget arbete har uttömts. Som framgår av vad jag nyss sagt pågår inom Socialdepartementet ett omfattande arbete med att reformera hela systemet med förtidspension. En del i detta arbete är utformningen av det framtida systemet för ekonomisk ersättning till ungdomar vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga. En viktig utgångspunkt för detta arbete utgörs av Förtidspensionsutredningens betänkande Unga i ohälsoförsäkringen (SOU Utredningens förslag behöver dock kompletteras på några punkter och vissa frågeställningar ytterligare utredas innan det kan läggas till grund för en proposition till riksdagen. Det gäller bl.a. frågan om de olika ersättningsformerna habiliteringspenning och långtidssjukpenning, som föreslås ersätta förtidspensionen för unga. Vidare är det enligt min uppfattning nödvändigt att det framtida ersättningssystemet för unga med långvarigt nedsatt arbetsförmåga kan fogas samman med motsvarande system för dem som senare i livet råkar ut för långvarig nedsättning av arbetsförmågan. Parallellt med arbetet inom Socialdepartementet med att utforma förslag om beräkningsregler för det reformerade förtidspensionssystemet pågår därför ett utredningsarbete om vilka regler som ska gälla unga personer med långvarigt nedsatt arbetsförmåga. Avsikten är att allt utredningsarbete ska avslutas före sommaren 2000 och förslagen omgående sändas ut på remiss. Därefter ska en proposition föreläggas riksdagen, vilket jag bedömer kan ske i slutet av innevarande år. Hela det nya regelsystemet ska träda i kraft fr.o.m. år 2003. Med detta anser jag mig ha besvarat frågorna 1 och 3. Som svar på den återstående frågan om vilka åtgärder som regeringen avser vidta för att den slentrianmässiga förtidspensioneringen av unga ska upphöra vill jag ange att ett förändrat förmånssystem bör införas som i högre grad än nuvarande system är inriktat på att stimulera till aktiviteter av olika slag, t.ex. utbildning och olika typer av kontakter med arbetslivet. Det är angeläget att det nya regelsystemet mer än nuvarande system tar fasta på aktiviteten som ett led i habiliteringen och rehabiliteringen. Det räcker dock inte enbart med att vidta åtgärder som rör utformningen av själva förmånssystemet för unga vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga för att motverka att unga personer blir förtidspensionerade. Det krävs särskilda åtgärder inom verksamhetsområdena arbetsmarknad och utbildning för att såväl motivera som göra det möjligt för personer med olika typer av funktionsnedsättningar att få både utbildning och arbete. Det ligger dock utanför mitt ansvarsområde att här komma med konkreta förslag om lämpliga åtgärder inom dessa områden. Jag vill avslutningsvis ta tillfället i akt att peka på den möjlighet till vilande förtidspension som riksdagen nyligen beslutat om och som införts vid årsskiftet. Denna reform, som är ett led i arbetet med att utforma socialförsäkringarna så att de innehåller drivkrafter till arbete, innebär sammanfattningsvis att en försäkrad som uppburit förtidspension eller sjukbidrag under minst ett år får behålla förtidspensionen respektive sjukbidraget under högst tre månader under en tolvmånadersperiod samtidigt som han eller hon prövar att arbeta. Under en tid om totalt tolv kalendermånader ska den försäkrade kunna pröva att arbeta utan att rätten till förtidspension eller sjukbidrag går förlorad.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka för svaret på ännu en centerinterpellation om trygghetsfrågor. Det kommer fler, och det gör det därför att vi i högsta grad prioriterar dessa frågor. Jag tycker att det svar som jag har fått är ett något allmänt svar, som dock tyder på en samsyn mellan oss om att en rad åtgärder krävs för att komma till rätta med problemet att unga människor i dag förtidspensioneras, med alla konsekvenser detta medför. Jag uppskattar att socialförsäkringsministern liksom jag anser att det är orimligt att 16-åringar förtidspensioneras och att starka skäl talar för att ingen under 30 år ska förtidspensioneras. Min uppfattning är dock, och här är jag lite kritisk mot regeringen, att förslagen drar ut alldeles för långt på tiden. När regeringen i höstas presenterade sin budgetproposition var vi säkert många som kände besvikelse över att det inte heller denna gång fanns några konkreta förslag för att komma åt problemen med att unga människor förtidspensioneras. Förslag finns, bl.a. i betänkandet Unga i ohälsoförsäkringen. Ett och ett halvt år har gått sedan den utredningen presenterades. Andra förslag till förändringar i socialförsäkringen för de yngre åldersgrupperna har diskuterats tidigare. Inte minst ungdomshandikapprörelsen visade, fullt förståeligt, irritation. I en mycket bra debattartikel, publicerad i en kvällstidning den 25 oktober i höstas, skrev man med hänvisning till uteblivna förslag bl.a. följande: "Vi inom ungdomshandikapprörelsen vet vad det innebär att bli förtidspensionerad i ung ålder. Vi vet vad det innebär att studera för att få ett arbete, men i stället erbjudas förtidspensionering. Vi vet hur det känns att få veta att det enda vi duger till är att bli förtidspensionärer. Vi kan inte förstå skälen till varför inte regeringen kan presentera ett förslag utifrån utredningen unga i ohälsoförsäkringens förslag. Vad är ni rädda för? Vilka negativa konsekvenser skulle en höjning av pensionsåldern kunna få?" Jag har full respekt för komplexiteten i dessa frågor, som socialförsäkringsministern även har redogjort för. Jag utgår från att också ministern har respekt för den frustration och otillfredsställelse som många känner över att skarpa åtgärdsförslag från regeringens sida hittills lyst med sin frånvaro. Under tiden vi pratar, utreder och diskuterar fortsätter samhället att förtidspensionera människor från 16 års ålder, med uppenbara risker för passivisering och utanförskap som följd. Jag förstår verkligen reaktionerna från ungdomshandikapprörelsen. Den vet vad den talar om, och jag delar i mångt och mycket dess uppfattningar - framför allt att det är hög tid att gå från ord till handling. Jag har några följdfrågor till ministern. För det första: Är ministern beredd att titta på berednings och beslutsprocessen? År 2003 ligger enligt min mening alldeles för långt borta. För det andra: Det står i svaret, och ministern har sagt, att utredningen Unga i ohälsoförsäkringen behöver kompletteras. På vilket sätt ifrågasätts habiliterings och långtidssjukpenningen? För det tredje: Kopplingen mellan socialförsäkringen och arbetsmarknads och utbildningsinsatser är tydlig. Hur vägs det in i arbetet?
Herr talman! Först vill jag säga att jag naturligtvis tar åt mig av frustrationen och kritiken. Det är inte bra att det har tagit tid. Jag kan bara beklaga det. Det som nu kan göras är att man så seriöst och noggrant som möjligt tar fram ett bra underlag som ska gå på remiss och vara underlag för en proposition, och det är det arbetet som pågår. Där tror jag att vi kan vara överens. Nu tror jag trots allt att det finns en viss restriktivitet när det gäller de allra yngsta. De får gå i utbildning, precis som förutsättningarna sades vara i början. Sedan frågades det om man skulle kunna tidigarelägga beredningsprocessen för ett genomförande före år 2003. Jag tror inte att det är möjligt. Det beror lite grann på hur man ska knyta ihop förslag om unga i ohälsoförsäkringen med ett kommande, reformerat förtidspensionsförslag. Jag är inte riktigt klar över exakt hur detta kommer att behöva se ut rent tekniskt innan utredarna är klara med sina förslag. När det gäller tidpunkten 2003 hade vi i arbetsgruppen för pensionsreformens genomförande, den s.k. genomförandegruppen, en lång diskussion om nödvändigheten av att fullfölja det praktiska arbetet med alla dessa reformer, som ju är en uppföljning av den stora pensionsreformen. I den diskussionen fanns både ett reformerat förtidspensionssystem och unga i ohälsa med. Om det ändå går att bryta ut detta och lägga det tidigare är i så fall något som får prövas i särskild ordning. Utgångspunkten just nu är att allt detta - uppföljningen av det nya ålderspensionssystemet och dess följdreformer - behöver samordnas för genomförande så att vi också i praktiken får ett hanterbart och bra pensionssystem, oavsett om man är ung eller förtidspensioneras vid senare år.
Herr talman! Jag tycker, som jag sade i inledningen, att det har tagit för lång tid. Vi är också överens om att så är fallet. Detta är särskilt stötande när frågorna har diskuterats under så många år. Den här debatten har förts och utredningen har funnits presenterad i snart ett och ett halvt år. Jag vill också erinra om att det var under den förra mandatperioden som de principiella besluten om förtidspensioneringen fattades, och det har som sagt gått en tid sedan dess. Tiden fram till år 2003 är för mig en för lång tid. Och det är extra lång tid när vi vet att det finns risk att unga människor fortsatt erbjuds passiviserande förtidspensionering i stället för t.ex. aktiverande habiliteringspenning, vilket är ett av förslagen. Ibland kan beslut gå fort, och ibland kan också delbeslut vara en möjlighet. Min uppmaning är att ministern ser på möjligheterna att snabba på med handläggning, beredning och beslutsprocess. Jag tolkar också ministerns svar på ett sådant sätt att hon ska vara öppen för att i särskild ordning titta på detta, och jag önskar henne lycka till i fråga om att åstadkomma en snabbare hantering. När det gäller att utredningen behöver kompletteras tror jag inte att jag fick något svar om habiliteringspenning och långtidssjukpenning, vilket utredningen föreslår, på något sätt ifrågasätts. I sitt svar sade ministern inledningsvis att arbetsmarknads och utbildningsinsatser inte ingår i det egna ansvarsområdet. Men kopplingen mellan socialförsäkringen och arbetsmarknads och utbildningsinsatserna är så tydlig att det i detta sammanhang inte går att gå förbi. I mitt hemlän Dalarna finns exempel på hur verksamhet kan läggas upp för personer med psykiska funktionshinder, med en förlängd gymnasiesärskola finansierad av kunskapslyftet, kommunen och arbetsförmedlingen. För flera av eleverna går det så bra att de nu kan utföra arbete med lönebidragsanställning. Nu görs begränsningar av lönebidragen, vilket försvårar åtminstone för denna grupp att få ett mycket efterlängtat arbete. Vi har "råd" med passiviserande utgifter men inte med aktiverande utgifter. Vi betalar ut förtidspension och sjukpenning men begränsar lönebidrag och rehabilitering. I Centerpartiets budgetalternativ för innevarande år har vi redovisat förslag om betydligt mera satsningar på rehabilitering och inte mindre än 370 miljoner kronor mer till lönebidrag. Och det är trist för framför allt de grupper som jag har omnämnt att vi i Centerpartiet inte fick gehör för vårt budgetalternativ. Det hade varit ett bra tillskott. Trots att rätten till arbete står inskrivet i grundlagen finns det kontoproblem hos svenska staten när det gäller att hjälpa människor med olika funktionshinder att utifrån sina förutsättningar få ett meningsfullt arbete. Systemfelen är tydliga, och de drabbar de enskilda.
Herr talman! När det gäller arbetet med att ta fram en proposition vill jag bara poängtera att alla dessa följdförslag till ålderspensionssystemet är avsedda att behandlas senast under våren 2001 i riksdagen. Det är därför som förslagen enligt arbetsplanen ska läggas fram år 2000. Tidpunkten mellan våren 2001 och fram till genomförandet eller utbetalningarna 2003 har satts upp för att man ska få ett rådrum för att få de tekniska försörjningssystem som krävs för att klara ut dessa stora omläggningar. Och det är därför som jag är försiktig på denna punkt. Om det däremot är så att just denna försäkring går att hantera på ett annat sätt är jag naturligtvis inte avvisande till att ha en tidigare tidpunkt. Men det är viktigt att poängtera att det också ska vara praktiskt möjligt för människor att få försäkringarna, eller i detta fall pensionen, utbetalda. Habiliteringspenningen tar jag inte ställning till förrän förslaget i dess helhet är skrivet, och då ber jag att få återkomma på den punkten.
Herr talman! Som avslutning vill jag säga att Sverige ska vara ett samhället tillgängligt för alla. Vi måste våga tro på människors förmåga och vilja att arbeta eller studera. Det är inte acceptabelt att förtidspensionera unga människor. Förslagen i den utredning som har omnämnts här Unga i ohälsoförsäkringen och som bl.a. stoppar passiv förtidspensionering före 30 års ålder och i stället föreslår aktiverande insatser bör genomföras. Det är mitt och Centerpartiets krav. Och vi vill dessutom som jag har redovisat satsa mer resurser på rehabilitering och på lönebidrag, så att vi får människor i aktivitet, arbete eller utbildning. Ministerns svar på min interpellation och debatten tycker jag har visat att vi är ganska överens om vart vi ska. Ministern uttrycker sig i lite försiktigare ordalag med hänvisning till berednings och utredningsarbete. Jag är lite ivrigare och vill gå snabbare fram. Jag hoppas att ministern har tagit till sig några av mina synpunkter och går hem och ser över tidsplanen. Jag hoppas också att vi fortsättningsvis kan se samhällets insatser och resurser mer som en helhet och att vi mycket bättre kan samverka för att ge den enskilda människan bästa tänkbara förutsättningar.

Herr talman! Agne Hansson har frågat mig om jag anser att hela pensionärskollektivet ska ha del av standardförbättringen och välfärdsökningen samt vilka åtgärder regeringen är beredd att vidtaga för att påskynda genomförandeprocessen av pensionssystemet i dess helhet. Vidare har Agne Hansson frågat mig om regeringen avser att kompensera de 700 000 pensionärer som förlorar på det fördröjda genomförandet av garantipensionen samt vilka åtgärder regeringen i sådant fall avser att vidtaga. Den 1 januari 1999 infördes det nya pensionssystemet. De första utbetalningarna kommer att ske den Pensionärerna var på samma sätt som andra grupper i samhället med och delade bördan av 1990-talets ekonomiska saneringsprogram. Under de senaste åren har emellertid flera förbättringar för pensionärsgrupperna genomförts. Prisbasbeloppet, som används för beräkning av pensionsförmåner, har åter räknats upp från 98 till 100 %. Också bostadsstödet för pensionärerna har förbättrats genom att ersättningsgraden för BTP har höjts. I det reformerade pensionssystemet finns också en tydligare koppling till samhällsekonomin såtillvida att pensionsrätterna räknas upp med den allmänna inkomstutvecklingen. I det nya pensionssystemet införs således en garantipension, som gäller för dem som är födda 1938 eller senare. Garantipensionen ska på samma sätt som övrig pension i det reformerade systemet vara beskattad. Den övergångsvisa garantipensionen , som gäller för personer som är födda år 1937 eller tidigare, ska ersätta dagens grundskydd i form av folkpensionen, pensionstillskottet och det särskilda grundavdraget för folkpensionärer. Även Ö-garpen ska beskattas enligt samma regler som gäller för löntagare och för personer födda år 1938 eller senare som får sin pension enligt det reformerade pensionssystemet. Beslutet att införa Ö-garpen innebar att denna skulle konstrueras så att i princip ingen pensionär får det sämre än i dag. För att uppnå detta har utredningen föreslagit att Ö-garpen anpassas till en kommunalskatt på 34 %. Dessa beräkningstekniska åtgärder innebär förbättringar för vissa grupper i pensionärskollektivet. Agne Hansson framfört har administrativa skäl resulterat i att ikraftträdandet i stället kommer att bli år 2003. Regeringen avser vidare att lämna förslag beträffande efterlevandepensioner, bostadsstöd och förtidspensioner för ikraftträdande år 2003. Även om det sålunda på senare tid har införts en rad förbättringar för pensionärerna är regeringen medveten om att de ekonomiska villkoren för de sämst ställda pensionärerna alltjämt är besvärliga. Regeringen avser att i vårpropositionen lämna närmare besked om vilka åtgärder som bör vidtas med anledning av detta.
Herr talman! Jag vill tacka socialförsäkringsministern för svaret. Interpellationen är ytterligare en av de 33 interpellationer som Centerpartiet har lagt fram för att ta upp bristerna i det trygghetssystem som vi har. Jag ber naturligtvis om ursäkt för att vi behöver besvära ministern på så här många områden men vi får hoppas att det så småningom blir ett tätare trygghetssystem. Det är ju dit vi syftar. Interpellationen berör den ekonomiska tryggheten för våra äldre. Vi i Centerpartiet tycker naturligtvis inte att den är tillfredsställande - hade vi tyckt det skulle vi ju inte ha behövt framställa interpellationen. Vi har drivit kravet om att kompensera pensionärerna när vi nu inte lyckats klara av att införa pensionssystemet vid den tid som det var tänkt. Vi har också krävt att alla pensionärer ska få del av de välfärdsförbättringar som kan göras. Regeringen verkar ha lyssnat på vad vi säger i våra interpellationer, i varje fall vissa av dem. Statsministern menade att det var aktuellt att nu kompensera pensionärerna. Han har framfört önskemål kring nödvändigheten att också satsa på polis och rättsväsendet. Jag tycker, fru talman, att jag kan se en viss optimism i den vägen även i det här svaret och det är naturligtvis bra att det ska bli en kompensation - möjligen, såvitt jag förstår, i vårpropositionen. Det är bra men det är för sent. Mina frågor är av två slag. Den ena är om pensionärskollektivet som helhet ska ha del av de allmänna standardförbättringar och välfärdsökningar som vi har åstadkommit. Så har det inte varit med det budgetförslag som vi nu har tagit i riksdagen. Där ställs pensionärerna utanför genom den konstruktion av det förvärvsavdrag i skattesystemet som har beslutats. Sverige går bra nu - vi i Centerpartiet har medverkat till det. Inflationen har gått ned. Räntorna är låga. Tillväxten ökar. Arbetslösheten minskar. Detta är bra. Det har också varit möjligt att kompensera en del grupper som har fått bära tunga bördor. Vi i Centerpartiet har föreslagit höjt pensionstillskott i kombination med sänkt skatt genom höjt grundavdrag. Det skulle ge möjligheter för alla pensionärer att få del av den här välfärdsökningen. Frågan kvarstår emellertid på den punkten när det gäller svaret: Ska alla ha del av tillväxtens fördelar och av välfärdsökningen, även alla pensionärer? Blir svaret ja på den frågan innebär det att man måste vara beredd att kompensera för detta på ett sådant sätt att alla får del av det. Den andra frågeställningen berör genomförandet av garantipensionen, som tyvärr nu har blivit försenat. Därför har vi krävt kompensation. Det är inte rimligt att 700 000 pensionärer ska få vänta på en standardhöjning när staten har 900 miljoner i ränteinkomster på detta. Slutligen blir min fråga: Kan jag här uppfatta det som ett löfte från regeringen om att det verkligen kommer något, och vilka åtgärder kommer då i vårpropositionen?
Fru talman! Alla i samhället, också pensionärer, bör få del av välfärdens positiva utveckling - på samma sätt som man var med och betalade när det var kris i landet. Sedan finns det olika sätt, precis som när det gäller andra åldersgrupper, att gå till väga. Som ett exempel kan nämnas att de starkaste pensionärshushållen också har fått del av minskningen av skatten, dock inte fattigpensionärerna eftersom de inte har betalat någon skatt. Där har det blivit en liten kompensation för de läkemedelskostnadsökningar som genomförts. När saneringsprogrammet var genomfört och vi kunde börja kompensera medborgarna var det pensionärsgrupperna som vi först såg till. Från tidssynpunkt, över budgetåren, har pensionärerna varit tidigt ute - genom insatserna i vården men också genom basbelopp, bostadstilläggsökningar osv. På den andra frågan blir det konkreta svaret när det gäller garantipensionen att det finns ett problem med Agne Hanssons förslag om pensionstillskottet eftersom garantipensionens konstruktion bygger på de 55,5 procenten. Det måste man komma ihåg. Nu behöver vi inte gå in på en teknisk beräkning i den här diskussionen men när vi prövar på vilket sätt kompensation ska ges till de ålderspensionärer som går in i en övergångsvis garantipension är det viktigt att komma ihåg just detta. Så till den sista frågan, om det kommer förslag i vårbudgeten.
Fru talman! Tack, men vilka förslag är det som kommer? Socialförsäkringsministern och jag är helt överens om att alla ska få del av den positiva välfärdsökningen. Då finns det olika vägar, men faktiskt inte särskilt många, när det gäller att lyckas med att kompensera alla. Därför är det så viktigt att vi också diskuterar metoder. Det är riktigt att de starka har fått del av det här men de sämst ställda släpar efter. Den rättvisefrågan tycker vi är mycket viktig. Då är det väsentligt att det hela görs på ett sådant sätt att inte några hamnar utanför. Det är därför som jag envisas med mina frågor till socialministern om vilka förslag man i så fall funderar på för att inte få en snedfördelning beträffande den lösning som väljs. Vi i Centerpartiet har medverkat till de förbättringar som ministern här tar upp när det gäller basbeloppsförändringar, satsningar på vården samt det här. Det här är ett första steg men fortfarande handlar det om att detta med rättviseprofilen och de sämst ställda nu måste få vara med. Som jag ser saken måste då pensionstillskottet i kombination med sänkt skatt vara med. Jag har svårt att se problemen med ÖGARP:en och pensionstillskottet. Fortfarande är det ju en allmän försvagning för de sämst ställda. Min fråga kvarstår: Finns pensionstillskottet och skatteproblematiken med i åtgärderna? Detta är viktigt.
Fru talman! Jag är inte alls beredd att gå in på diskussioner om tekniska lösningar. Ett förberedelsearbete pågår inför vårbudgeten, och en lång rad olika förslag har framförts av Centerpartiet i Genomförandegruppen. Det finns också förslag från de andra partierna. Inga av de här förslagen stämmer överens med varandra. Själv har jag en hel del funderingar men jag är alltså inte beredd att diskutera enskilda förslag om hur man ska gå till väga. Däremot är det alldeles klart att det är de sämst ställda pensionärshushållen som ska prioriteras och att det kommer förslag i vårbudgeten om detta. Sedan är det så, Agne Hansson, att när det gäller den övergångsvisa garantipensionen och de diskussionerna måste man komma ihåg att detta ska stå i samklang med den överenskommelse som vi har träffat om garantipensionen som sådan. Det är där som problematiken i så fall uppstår men vi behöver kanske inte gå in djupare på den diskussionen här. Jag tycker att jag har lämnat ett besked och förstår att Agne Hansson gärna vill ha ett förslag om vilka insatser det rör sig om men sådana är jag inte beredd att redovisa i dag, utan jag ber att få återkomma när vi presenterar budgeten.
Fru talman! Jag tycker att det är ett stort steg framåt att få löftet att det kommer något i vårpropositionen. Jag ser fram emot det. Jag är inte heller beredd att diskutera detaljer i åtgärderna. Det finns säkert en hel del man kan fundera på. Det har nämnts att bostadstillägget är en väg att gå. Vi avvisar inte den som helhet, även om vi har föreslagit pensionstillägg. Det går naturligtvis att resonera om en kombination av detta. Men väljer man en ensidig modell med enbart bostadstillägget kommer de sämst ställda pensionärerna inte med. Det är viktigt att ha i minnet. Det är det jag vill skicka med, så kan vi diskutera resultatet när vi får se det.
Fru talman! Det sista inlägget var intressant. Det visar att det finns en öppenhet och en beredskap och inte någon låsning. Jag upplevde inte heller i pensionsreformens genomförandegrupp att det fanns någon låsning, utan det finns en öppenhet att diskutera utifrån den fördelningspolitiska profil som uppenbarligen alla är överens om. Diskussionen om bostadsstödet är något som också statsministern har lyft fram i olika sammanhang.

Fru talman! Sten Lundström har frågat mig vad regeringen avser göra när det gäller att stärka kampen för mänskliga rättigheter och demokrati i Turkiet med sikte på ett eventuellt EU-medlemskap. Han har dessutom frågat mig vad regeringen avser göra när det gäller att medverka till en lösning av Cypernfrågan. Låt mig först klargöra att regeringen är positiv till ett turkiskt EU-medlemskap, under förutsättning att Köpenhamnskriterierna är uppfyllda. Samma kriterier bör gälla för Turkiet som för andra ansökarländer. Däremot är vägen dit längre, eftersom situationen vad gäller demokrati och mänskliga rättigheter är sämre. Skillnader i religion och kultur, som ibland anförts som hinder mot ett turkiskt EU-medlemskap, tror vi däremot snarare kan berika EU. Debatten det senaste halvåret har handlat om huruvida Turkiet skulle erhålla formell status som kandidatland, och där har vi varit tydliga med att kräva tecken på att Turkiet varit moget för detta steg. Den interna debatten om mänskliga rättigheter i Turkiet under hösten är uppmuntrande, och jag har vid samtal med olika företrädare för frivilligorganisationer fått intrycket att kandidatstatus i dag skulle ge dem ett viktigt stöd i deras fortsatta arbete för att främja mänskliga rättigheter och demokrati i Turkiet. Vissa positiva steg har också tagits på lagstiftningens område, vilket utrikesminister Cem redogjorde för vid våra samtal här i Stockholm. Sverige ansåg i Helsingfors, i likhet med övriga EU-länder, att ett beslut om kandidatstatus var det rätta. Men mycket återstår att göra innan Turkiet uppfyller de politiska kriterierna för att inleda förhandlingar om medlemskap. Det gäller såväl behov av ny lagstiftning som tillämpning av den som redan finns. Helsingforsslutsatserna innehåller ett antal instrument för att främja Turkiets anpassning till EU, bl.a. den politiska dialogen, utarbetandet av ett nationellt program för anpassning till EU:s regelverk, vilket även kommer att inkludera åtaganden relaterade till de politiska kriterierna för medlemskap, kontrollmekanismer och återkommande rapportering om hur Turkiets anpassning till Köpenhamnskriterierna fortlöper. Denna konstruktion ger stora möjligheter till dialog med Turkiet om mänskliga rättigheter. Vad gäller Cypernfrågan stöder den svenska regeringen generalsekreterare Kofi Annans ansträngningar och den process som pågår i FN:s regi för att finna en politisk lösning av Cypernfrågan. Vi välkomnar de samtal som inleddes i New York i december mellan generalsekreteraren och de cypriotiska ledarna och hoppas att de ska leda till direkta förhandlingar mellan parterna för att finna en allomfattande lösning. En lösning av den politiska konflikten skulle underlätta Cyperns väg mot ett EU-medlemskap. Sverige och övriga EU-länder tror och hoppas att ett framtida cypriotiskt EU-medlemskap kommer att gagna båda sidor på Cypern och att de pågående EU förhandlingarna kan ha en positiv katalytisk effekt för möjligheterna att finna en varaktig lösning i Cypernfrågan. Det faktum att nu även Turkiet är ett kandidatland kommer förhoppningsvis att ha en positiv inverkan på den pågående förhandlingsprocessen inom FN:s ram.
Fru talman! Jag vill först tacka för svaret, som jag i långa stycken tyvärr tycker är något svävande till sin karaktär. Interpellationen skrev jag innan Helsingforskonferensen utifrån den respekt och det stöd jag hyste för utrikesministerns hållning avseende Turkiets kandidatstatus tidigare. Nu har situationen radikalt förändrats. Av anledningar som för mig är obekanta har regeringen och utrikesministern ändrat sina tidigare ställningstaganden. Det kan naturligtvis te sig som en formsak eller ett strategiskt övervägande om kraven på demokrati och mänskliga rättigheter i Turkiet ska ställas innan Turkiet uppnår kandidatstatus eller innan man blir medlem i EU. Vänsterpartiet hade hellre sett ett vidmakthållande av den inställning som rådde tidigare och därmed en tydlig markering av att vi inte accepterar de brott mot mänskliga rättigheter som Turkiet gjort och gör sig ökänt för. Jag hade i maj 1999 möjlighet att delta i en s.k. fackföreningsresa i Turkiet tillsammans med Svenska stödkommittén för mänskliga rättigheter i Turkiet och träffade förutom de politiska partierna en rad grupper för mänskliga rättigheter i Turkiet. Rapporten från resan har vi överlämnat till utrikesministern. Slutsatserna i rapporten var att det fortfarande är mycket stora problem med mänskliga och demokratiska rättigheter i Turkiet. I samband med överlämnandet uttryckte utrikesministern ingen annan uppfattning. Jag måste därför fråga vilka förändringar som har skett som har fått regeringen att ändra uppfattning. I rapportens slutsatser tar vi upp sex olika områden. För det första: Tortyr och misshandel sker systematiskt vid förhör av misstänkta och av dömda i fängelser. En rad vittnesmål har också pekat på användande av ögonbindlar vid förhör. För det andra: Den politiska organisationen begränsas av militärens överprövningar av de politiska besluten. För det tredje: Yttrandefriheten begränsas genom hänvisning till terrorism och sekularisering. Journalister riskerar fängelse om de rapporterar från myndigheter på olämpligt sätt. För det fjärde: Organisationsfriheten är begränsad. Ideella organisationer, både politiska och andra, förbjuds och upplöses med hänvisning till statens säkerhet. En rad medlemmar i människorättsorganisationer har dömts till fängelse för sitt engagemang. För det femte: Religionsfriheten begränsas av staten genom lagstiftning. För det sjätte: Kravet på att till varje pris slå vakt om landets enhet innebär att grundläggande mänskliga rättigheter sätts ur spel. Rätten till den egna kulturen, det egna språket är ingen självklarhet. Kurder, armenier, assyrier, syrianer och andra etniska grupper hindras att verka fritt. På vilket av dessa områden har utrikesministern fått löfte om förändringar? Vilka faktiska förändringar har utrikesministern som grund för sitt nya ställningstagande? Naturligtvis kan utrikesministern hänvisa till de samtal och löften hon fått av premiärminister Bülent Ecevit och utrikesminister Cem. Tyvärr måste vi konstatera att den turkiska premiärministern inte hann mer än komma hem från Helsingfors förrän nya rapporter om brott mot mänskliga rättigheter kom. Jag vill här peka på tre stycken fall. Läkaren Zeki Uzun anklagades för att ha behandlat en medlem av en illegal organisation. Zeki Uzun ställs inför rätta kl. 9.00 den 19 januari för sitt brott, att följa läkaretiken. Zeki Uzun är aktiv i Human Rights Foundation i Izmir och arbetar aktivt med rehabilitering av tortyroffer. Günseli Kaya och doktor Alp Ayan ställs inför rätta den 20 januari för att ha deltagit i en begravning som polisen kallar demonstration. Båda är medlemmar i Human Rights Foundation of Turkey. Den 11 februari ställs professor Veli Lök, känd för sitt arbete med tortyroffer och representant för samma organisation, inför rätta för sitt uttalande om förhållandena i turkiska fängelser. Slutsatsen av de turkiska myndigheternas brott mot mänskliga rättigheter kan inte bli annat än att man struntar i de löften som avgivits. Därför vill jag fråga utrikesministern på vilket sätt man bilateralt tänker verka inom EU för att komma till rätta med de här problemen. Jag återkommer med ytterligare exempel i nästa anförande.

Fru talman! Jag respekterar mycket både Sten Lundströms och Marianne Anderssons engagemang för mänskliga rättigheter i Turkiet, och jag tror dessutom att vi även fortsättningsvis kommer att driva samma frågor. Jag hoppas verkligen att ni inte tror att jag är mindre engagerad när det gäller MR-frågor i Turkiet. Det är snarare tvärtom, eftersom jag tror att vi nu också kommer att ha större möjlighet att faktiskt påverka Turkiet. Det återstår väldigt mycket. Därom är vi fullständigt ense. Jag kan instämma i de exempel som Sten Lundström redovisade, och jag kan göra en ännu längre uppräkning av de brott mot mänskliga rättigheter som vi har sett bara under de senaste månaderna. Men jag drar ändå en annan slutsats än Sten Lundström när det gäller Turkiets kandidatstatus i EU. Hur kan då det komma sig? Jo, jag har hela tiden i det här arbetet utgått från hur vi påverkar Turkiet bäst. Hur får vi verkliga förändringar i Turkiet när det gäller mänskliga rättigheter? När vi förra våren diskuterade detta med olika organisationer i Turkiet och bl.a. med kurdiska organisationer sade i princip samtliga som vi träffade att Turkiet först måste visa en förändrad vilja. Sedan kunde man diskutera kandidatlandsstatus. Sedan inträffade inte någon stor förändring i verkligheten i hur lagar osv. efterlevs, men man fick ändå en helt annan och friare politisk debatt i Turkiet under hösten. Vi såg t.ex. att man antog en ny lag om att underlätta åtal mot statstjänstemän som bl.a. handlar om att det ska bli lättare att åtala för tortyr. Vi såg en helt annan och öppen diskussion om konstitutionen jämfört med vad som förekommit tidigare. När jag sedan i november-december träffade företrädare för just de organisationer som ni nu hänvisar till - det gäller Human Rights Foundation, Human Rights Association och olika kurdiska ledare - menade alla som jag talade med att Turkiet nu behöver få kandidatlandsstatus, eftersom den här processen annars riskerar att avstanna igen. Om Turkiet skulle få kandidatlandsstatus och EU verkligen skulle lägga kraft bakom orden och argumentera för mänskliga rättigheter och en demokratisering, skulle vi komma att se en fortsatt förbättrad utveckling i Turkiet. Mänskliga rättigheter måste ju gälla för alla i Turkiet. De måste gälla för kurder, för armenier, för assyrier och för syrianer. Kurderna är de som framför allt har diskuterats under det senaste året, och vi har sett oerhört många allvarliga övergrepp mot dem. Från att man inte ens har velat diskutera situationen för kurderna eller på sin höjd har talat om problemen i sydöstra Turkiet kunde jag se hur utrikesminister Cem efter Helsingforsmötet föreslog att man ska legalisera TV-sändningar på kurdiska. Jag kunde också se hur premiärminister Ecevit återvände från Helsingfors och för första gången öppet sade att dödsstraffet borde avskaffas. Jag tycker att allt det här visar att det var rätt beslut som vi tog i Helsingfors när vi gav Turkiet kandidatlandsstatus, men det ska självfallet användas för att vi ska fortsätta att driva mänskliga rättigheter och demokrati gentemot Turkiet. Det ska vi göra både som enskilt land och genom EU. EU kommer under våren att utarbeta en partnerskapsplan för Turkiet. Detta följer vi med mycket stort engagemang från svensk sida för att se att det här verkligen stakas ut en väg mot ett uppfyllande av de politiska kriterierna.
Fru talman! Jag kan konstatera att utrikesministern använder samma argumentation som man uppenbarligen använde när man anslöt Turkiet till tullunionen. Man sade då att om Turkiet tilläts delta i tullunionen, skulle också förutsättningarna förändras och situationen bli bättre. Jag tycker att det åtminstone skulle vara ett minimikrav att se till att utfästelserna i samband med anslutningen till tullunionen hade blivit verklighet. Dessutom borde man ha kommit i gång med en diskussion om förändringar av konstitutionen. Situationen för kurderna är naturligtvis en av de absolut värsta i Turkiet, och det finns såvitt jag vet ingen diskussion i Turkiet om att ändra § 26 i konstitutionen, som säger följande: Då yttrandefrihet och frihet att sprida åsikter brukas får inget i lag förbjudet språk användas. Skriftliga eller tryckta handlingar, grammofonskivor, ljudband och t.ex. video jämte andra redskap och andra uttrycksmedel kommer i laga ordning genom domstolsbeslut, eller där sådant dröjer under omständigheter som är att betrakta som betänkliga, genom order från bemyndigad instans att konfiskeras. Mig veterligen finns inga förslag i fråga om TV sändningarna på kurdiska som innebär något motsatt. Förslaget innebär i princip bara att kurdisk musik får spelas. Det talade ordet är, såvitt jag förstår, fortfarande förbjudet i det nya förslaget. Utan rätten till sitt eget språk har man inte heller möjligheten att uttrycka sin kulturella identitet eller föra en politisk kamp. Det kom i går ett TT-AFP-meddelande som ytterligare visar hur lång väg Turkiet har att gå. Det gäller det s.k. islamitiska partiet Anständighetspartiet. Riksåklagaren, Vural Savas, går in för att försöka förbjuda partiet från fortsatt verksamhet. Man hävdar att partiet exploaterar allmänhetens trosuppfattning och uppviglar till protester mot förbudet mot muslimska huvudsjalar på universitet och i offentliga förvaltningar. Den 25 januari tvingas ett parti - som i dag är det största oppositionspartiet i Turkiet med 108 ledamöter i parlamentet - att försvara sitt eget existensberättigande. Detta är inte heller någonting som tyder på en uppluckring. Som jag sade i mitt anförande kan detta vara en taktisk, strategisk, fråga om man ska tvinga fram förbättringar innan status som kandidatland ges eller om förbättringarna ska tvingas fram i samband med en anslutning till EU. Jag hade önskat att regeringen hade kvarstått vid det tidigare ställningstagandet och försökt tvinga fram förändringarna innan Turkiet hade uppnått status som kandidatland.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

Här har vi som ett prioriterat område från svensk sida, att när vi får en partnerskapsplan från EU ska den vara detaljerad, tydlig och klar i färdriktningen när det gäller att uppfylla Köpenhamnskriterierna. Flera länder kommer att vara aktiva, men Sverige kommer att vara ett av de aktivaste länderna - precis som Sverige hittills har varit mest aktivt under processen. Det är också viktigt att komma ihåg - Sten Lundström - att det inte är så att Turkiet får börja förhandla om medlemskap. Landet får inte påbörja förhandlingar om medlemskap innan de politiska kriterierna är uppfyllda. Det är också därför som de organisationer ni båda har hänvisat till - Human Rights Foundation och Human Rights Association - menar att det skulle vara farligt för de mänskliga rättigheterna om Turkiet hade fått ett nej i december. Då hade det varit risk för en bakåtsträvande debatt, där Turkiet skulle upphöra med sitt arbete med att öka de mänskliga rättigheterna och demokratin. Organisationerna menade att om Turkiet får ett ja, kommer de att kunna använda det för att öka kraven på Turkiet och se större framsteg i Turkiet när det gäller mänskliga rättigheter och demokrati. Jag har sett TT-telegrammet om diskussionen att förbjuda partiet. Vi får se vad som sker. Jag har samtidigt svårt att tänka mig att de politiska partierna skulle acceptera en sådan utveckling. När jag var i Istanbul ordnade min utrikesministerkollega Cem att jag skulle sitta bredvid partiledaren i detta parti. Han satt mellan mig och den brittiske utrikesministern under ett långt möte ordnat av Cem. Eftersom de är så måna om att vi ska få den typen av kontakter har jag lite svårt att tro att de två månader efteråt skulle förbjuda samma parti. Det är viktigt att vi från svensk sida fortsätter att bevaka partierna, yttrandefriheten, kurdernas situation, det nationella säkerhetsrådet, allt det som vi måste förändra i Turkiet så att vi ska kunna tala om en verklig demokrati. Vi får följa upp de mänskliga rättigheterna. Fru talman! Även om det återstår mycket när det gäller bl.a. kurdernas situation, är det ändå en väsentlig skillnad på att de politiska ledarna på sin höjd talar om problemen i sydöstra Turkiet och att, som Cem gjorde, ta med sig en trave litteratur på kurdiska. Han sade inte bara till mig här i Stockholm att kurdiska bör legaliseras i radio och TV-utsändningar utan han har faktiskt föreslagit i den turkiska debatten och sagt i turkiska intervjuer att han kommer att verka för att utsändningar på kurdiska i radio och TV legaliseras.
Fru talman! Jag kan bara hoppas att utrikesministern har rätt och att jag har fel. § 26 i konstitutionen lever och står kvar, och kurdiska språket är än så länge förbjudet i Turkiet. Det hade varit bra om den saken hade varit klar innan man hade accepterat Turkiets status som kandidatland. Jag glömde fullständigt att i mitt anförande berömma svaret när det gäller Cypernfrågan. Där har jag inte någon annan uppfattning än den som utrikesministern företräder. Det finns en väsentlig skillnad nu från tidigare när det gäller de kurdiska frågorna. Jag hade ganska nyligen kontakt med folk från Hadep, som är det största kurdiska demokratiska partiet. Där har jag inte uppfattat att man från deras sida har upplevt någon större skillnad i förutsättningarna. Man lever fortfarande i stor oro om partiet ska förbjudas eller inte. Fru talman! Sedan var det pressmeddelandet om Anständighetspartiet. Såvitt jag har förstått av det pressmeddelandet tvingas Anständighetspartiet till att gå i svaromål inför rätten den 25 januari. Ett parti måste ställas inför rätta för att försvara sin egen rätt att existera! Det är trots allt ett ganska stort parti. Jag har träffat partiledaren. Han visar en imponerande vilja för sociala förändringar. Det är ett av de få partierna som öppet vågar tala om kurdernas rätt till sitt eget språk och sin egen kultur. Jag hoppas att utrikesministern har rätt och jag har fel. Jag tror att det var en felaktig strategi. Jag tycker att strategin skulle ha fortsatt att vara som tidigare, dvs. att ställa kraven på Turkiet att genomföra förändringarna innan status som kandidatland uppnås.
Fru talman! Jag hoppas också att jag har rätt och att Sten Lundström har fel. Jag tycker ändå att vi har mycket gemensamt när det gäller synen på hur viktigt det är att arbeta för mänskliga rättigheter och demokrati i Turkiet. Jag hoppas att jag kommer att kunna fortsätta att ha ett nära samarbete med både de partier och enskilda individer i riksdagen som starkt har engagerat sig för mänskliga rättigheter och demokrati i Turkiet. Jag tror att det svenska agerandet under hösten betydde väldigt mycket för de positiva tecken som vi trots allt har sett i Turkiet, och för att se till att detta fortsätter tror jag också att Sverige har en viktig roll att spela i den fortsatta processen. Där hoppas jag att vi kan engagera oss tillsammans.

Fru talman! Ingrid Näslund ställer i en interpellation flera frågor kring regeringens agerande för de iranska judar som sitter anhållna misstänkta för spioneri i Iran. Jag delar Ingrid Näslunds åsikt att de gripna personerna inte får glömmas bort. I juni 1999 fick den svenska regeringen kännedom om att ett antal iranska medborgare gripits anklagade för spioneri. Sammanlagt rör det sig om ett tjugotal personer som anhållits i denna sak. Av dessa är tretton judar. Förundersökning pågår i ärendet. Som framgår av mina svar på de frågor som Tuve Skånberg ställt under 1999 är Sverige och övriga EU länder oroade över de gripnas situation, såväl judars som andra trosbekännares. Det är mycket allvarligt om personer skulle anklagas för spioneri endast på grund av att de tillhör en religiös minoritet. Den iranska regeringen är också medveten om att omvärlden noggrant följer ärendet med de spionmisstänkta iranierna. Den iranska ambassadören kallades till Utrikesdepartementet den 14 juni och Irans chargé d'affaires den 23 augusti. Då framfördes den oro som Sverige känner för de anhållnas situation, och behovet av att den kommande rättegången måste bli öppen och rättvis påtalades. Jag tog också upp situationen för de iranska judarna med den iranske utrikesministern vid mitt möte med honom under Sverige har även agerat genom EU och FN. Den 27 juni framfördes en EU-demarsch i Teheran i detta ärende, och inom EU diskuteras fallet grundligt mellan medlemsländerna. Fallet med de tretton iranska judarna togs också upp under det dialogmöte som hölls mellan EU och Iran den 1 december 1999 i 11 november 1999 om situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran betonade också EU:s och Sveriges ståndpunkt att hela den grupp som misstänks för spioneri, där de tretton iranska judarna ingår, ska tillförsäkras en rättvis och öppen rättegång. Sverige deltog också aktivt i de förberedelser som ledde fram till den resolution som antogs under höstens generalförsamling i FN. I resolutionen uttrycks i synnerhet oro över de fortsatt grova kränkningarna av mänskliga rättigheter i Iran. Ingrid Näslund undrar också vad Sverige ämnar att göra för att på nytt ta upp frågan med den iranska regeringen. Det är svårt att erhålla bekräftad information i fallet med de iranska medborgare som anklagats för spioneri. Sverige fortsätter dock att bevaka frågan bilateralt, i arbetet på arbetsgruppsnivå i EU och i FN i samband med exempelvis FN:s kommission om de mänskliga rättigheterna. Ingrid Näslund har frågat vad regeringen avser göra för att använda sitt inflytande i muslimska länder för att förmå dessa att agera gentemot Iran i denna rättsfråga. Naturligtvis prövar Sverige vilka kanaler som realistiskt kan bedömas ha möjlighet att bäst främja mänskliga rättigheter i Iran. Vi har här funnit att samtal med Iran, både bilateralt och inom ramen för EU, kompletterat med initiativ inom FN är en lämplig väg.
Fru talman och utrikesminister Anna Lindh! Jag är tacksam för de svar som jag har fått på en del av mina frågor. Jag ser - och jag hade inte heller förväntat mig något annat - att vi har en gemensam syn på vad som har hänt och på vikten av att den här frågan inte får dö, att det inte får bli tyst omkring den, utan att man på något sätt måste hålla frågan levande. Ibland grips man ju nästan av panik när man ser hur enskilda människor förföljs och trakasseras i världen, och man tycker att det finns så lite man kan göra åt det, men på något sätt får man inte ge sig, utan det är alldeles nödvändigt att fortsätta. Iran är ett land där mänskliga rättigheter ständigt kränks och förtrycks. Sedan 1997, när Khatami tog över och vi alla hoppades att det skulle bli bättre, har ändå mer än 300 människor avrättats. Man fortsätter också att stena människor till döds. Ett tiotal har stenats till döds. Det är ett barbari som för oss är fullkomligt otänkbart. Ett trettiotal oliktänkande har mördats utanför Irans gränser. Det verkar inte vara något stopp på detta, utan förföljelserna av oliktänkande av olika slag fortsätter med oförminskad kraft i Iran enligt mångas bedömning. Vi vet också att Iran ligger bakom terroraktioner i Mellanöstern, och att man fruktar för att man i Iran håller på att utveckla missiler som kan vara ett hot mot grannländerna i Anklagelserna för spioneri har ju inte på något sätt styrkts. Det som är mycket allvarligt i sammanhanget är att om man är anklagad för spioneri och blir dömd enligt dessa anklagelser så är risken för dödsstraff överhängande. Därför måste någonting ske innan detta hinner hända. Det jag kan förstå är att Sverige här har agerat både bilateralt, i EU och via FN. På sätt och vis ser jag kanske min sista fråga som den utväg som inte har utnyttjats tillräckligt effektivt. Åtminstone har detta inte varit hörbart och synbart. Det handlar om hur den svenska regeringen, och för den delen gärna också EU, skulle kunna använda sitt inflytande i muslimska länder för att förmå dem att agera gentemot Iran i den här människorättsfrågan. När resolutionen antogs i FN den 18 november var det 60 mot 41. Det var alltså 41 som sade nej och inte ville vara med och fördöma kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Iran. Bland dessa fanns en hel del muslimska länder, och de fanns också med bland de över 50 länder - 53 tror jag det var - som inte tog ställning utan avstod från att rösta. Det här tycker jag är mycket allvarligt. EU och inte minst Sverige har en dialog med länderna i Mellanöstern. Vi har ett gott förhållande till dem, vilket jag är glad över, men vi måste också kunna utnyttja detta förhållande för att åstadkomma någonting i en sådan här allvarlig fråga. Vi måste göra klart för dem att ska vi vara med och hjälpa till med deras utveckling, vilket vi gärna vill, måste vi också ställa krav på dem att de ställer upp för mänskliga rättigheter. Här har vi ett klart övertramp på mänskliga rättigheter, och jag vill fråga utrikesministern: Vad tänker man från Sverige göra för att dra in de muslimska länderna i den här dialogen och för att få dem att kräva av Iran att någonting händer i den här frågan?
Fru talman! Jag tycker att det är bra att Ingrid Näslund tar upp frågan om de iranska judarna, därför att det är viktigt att vi fortsätter att hela tiden tala om de övergrepp som sker när det gäller mänskliga rättigheter och att vi därmed inte heller glömmer bort den här gruppen. En sådan här riksdagsdebatt syns ju i de berörda länderna, så därför tycker jag att det är ett väldigt bra initiativ att Ingrid Näslund tar upp frågan. Sedan kommer vi naturligtvis att fortsätta att ge reaktioner till Iran både från Sverige och andra EU länder. Vi har ju kunnat se en utveckling i Iran, precis som Ingrid Näslund antydde, där vi hade hoppats att vi också skulle se en demokratisering. Vi kan fortfarande se att det finns en strid mellan politiska reformkrafter och reaktionära krafter i regeringen. Vi hade hoppas att reformkrafterna och demokratiseringen skulle utvecklas, men det verkar tyvärr som om de reaktionära krafterna har återtagit en hel del av sitt inflytande. Jag tror att vi gör den bästa insatsen genom att vi fortsätter att ha kontakter direkt med Iran. Jag tror att det är svårt att hävda att andra muslimska länder har ett ansvar för det som sker i Iran. Man är väldigt noga från alla länder att påtala att islam tolkas på väldigt olika sätt, precis som man för den delen kan tolka kristendomen på olika sätt. Så sent som i dag träffade jag flera representanter för länder där man huvudsakligen har en islamsk befolkning. De ambassadörerna påpekar också vikten av att man inte drar alla muslimska länder över samma kam när vi angriper de länder som begår ordentliga övergrepp när det gäller mänskliga rättigheter. Därför tycker jag att det skulle vara ett allmänt missgrepp gentemot de länderna eller mot islam som religion om vi skulle låta andra länder ta ansvar för det som sker i Iran. Vi kommer naturligtvis att fortsätta att diskutera med andra länder, både inom EU och runt Medelhavet, som vi har kontakt med, också muslimska länder, hur vi ska kunna öka stödet för de resolutioner som vi t.ex. antar i FN. Men därifrån till att säga att andra muslimska länder skulle ha ett ansvar för vad som sker i Iran är ett stort steg. Det är jag inte beredd att hävda.

Fru talman! Jag håller fullständigt med Anna Lindh om att vi inte kan ställa andra muslimska länder till svars, därför att de har islam som huvudreligion, för det som sker i Iran. Men det jag påtalade här i första hand var att många av de här länderna inte röstade för FN:s resolution, och det kan vi ställa dem till ansvar för. De ser alltså inte dessa övertramp av mänskliga rättigheter i Iran som ett brott mot mänskliga rättigheter. De är i alla fall inte benägna att uttala sig om detta. Detta tycker jag är fruktansvärt. Det tycker jag är alldeles fel om inte utrikesministern är villig att uttala sig skarpt emot detta i kontakterna med dessa länder. Vi ska inte gå till rätta med dem för deras religion. Dessutom tror jag inte alls att deras religion påbjuder att förtrycka mänskliga rättigheter på det här sättet. Jag har inte alls den uppfattningen. I stället ska vi uppmana dem att följa sin religion. Då hamnar de inte i den här situationen. Vi ska inte göra detta till en religionsfråga, utan vi ska göra det till en fråga om det som händer. Där har de visat att de inte reagerar när något som de kanske betraktar som ett broderland förtrycker människor på det här sättet. Då måste vi reagera skarpt. Vi kan inte låta dem betrakta sig som en enhet när det gäller politiska frågor om vi ska föra en politisk dialog med dem. När det gäller mänskliga rättigheter måste vi ställa samma krav på dem, och vi måste också ställa krav på dem att de är med i kampen för de mänskliga rättigheterna. Det har de inte varit - ja, några av dem har varit det. Det fanns muslimska länder som ställde sig bakom resolutionen, om jag minns rätt. De ska få kredit för detta. Men vi ska gå skarpt till rätta med dem som inte gjorde det och fråga dem varför de inte gjorde det. Då får de motivera sitt ställningstagande, och vi kan angripa det utifrån den motivering som de ger.
Fru talman! Det är bra att vi är överens om att detta inte är en religionsfråga. När det gäller mänskliga rättigheter tar vi generellt upp det i alla våra kontakter med andra länder. Vi har också i flera fall tagit upp resolutionerna när det gäller Iran. Där har vi i ett antal kontakter med muslimska länder också fått svaret att de självklart kritiserar brotten mot de mänskliga rättigheterna i Iran och att de absolut inte kan stödja den utveckling och de konkreta exempel som vi kan se i Iran, men att de av olika andra skäl när det gäller formuleringarna i resolutionen inte stödde just FN-resolutionen. Det arbetet får vi naturligtvis fortsätta med. Det viktiga är att vi är överens om att det inte är en religionsfråga och att de andra muslimska länderna inte kan ta ansvar för vad ett muslimskt land gör, utan det ansvaret måste Iran självt ta.
Fru talman! Nej, det är sant. De kan inte ta ansvar för vad Iran gör, men de måste ta ansvar för att de inte stöder en resolution där man klandrar Iran för att Iran kränker de mänskliga rättigheterna. Det var detta som resolutionen gick ut på. Den tog också upp vad dessa judar, och för övrigt även de andra iranska personer som förmodligen var muslimer och som hade arresterats, hade anklagats för och att de skulle få en öppen och rättvis dom. Jag undrar vad de har angivit för skäl för att inte stödja resolutionen. Det är ändå så att de här länderna väldigt ofta håller ihop. Ska vi fortsätta att föra en meningsfull dialog med dem är det viktigt att vi är väldigt tydliga på den här punkten. De måste också kunna ställa upp när ett land så grovt kränker de mänskliga rättigheterna som Iran gör. Jag tycker att det har varit väldigt tyst om de här judarna och de andra personer som har arresterats och som står inför dessa fruktansvärda anklagelser och det förfärliga hotet om dödsstraff. Det har varit väldigt tyst i medierna. Vi måste göra mer för att de ska höras igen, för att de inte i tysthet ska avrättas. Bara för några år sedan avrättades ett par judar som var anklagade för just spioneri. Risken är alltså överhängande. Därför måste vi göra allt, och därför menar jag att det är så allvarligt att länderna runt omkring inte har ställt upp på resolutionen. Det ger den en mycket minskad kraft. Det kan bli så att Iran får för sig att de ändå har ett stöd i hela den närmaste omvärlden. Därför vill jag verkligen uppmana utrikesministern att agera mycket kraftigt emot Iran men också de omgivande länderna så att de tar sitt ansvar, för de har ansvaret att reagera.
Fru talman! Jag tror att Iran har klart för sig att de möter väldigt stor kritik, inte bara i västvärlden utan också hos sina grannar och i ett antal muslimska länder som väldigt kraftigt kritiserar Irans tolkning av religionen, hur man använder religionen i detta fall för brott mot de mänskliga rättigheterna. Jag tycker att det är viktigt att vi bidrar till att peka ut Iran som skyldigt till övergrepp av mänskliga rättigheter och att vi också framhåller att detta inte är religionens fel, utan det är Irans sätt att utnyttja och tillämpa religionen som är fel. Vi måste naturligtvis fortsätta att arbeta för mänskliga rättigheter både i Iran och i andra länder. I det arbetet kommer vi givetvis att försöka få ett så stort och brett stöd som det någonsin är möjligt.

Fru talman! Karl-Göran Biörsmark har mot bakgrund av händelser i samband med det iberoamerikanska toppmötet i Havanna i Kuba den 15-16 november frågat mig vad regeringen gör för att uppmärksamma de politiska fångarna, den bristande respekten för de mänskliga rättigheterna och den växande demokratirörelsen i Kuba samt om regeringen avser att förändra inriktningen på det bistånd som bedrivs i diktaturstater. Karl-Göran Biörsmarks frågor till mig utgår från den samsyn som finns i Sverige angående vikten av demokrati och mänskliga rättigheter och gäller i första hand Kuba. I Kuba saknas för närvarande respekt för många mänskliga fri och rättigheter samt viktiga inslag i ett demokratiskt samhällsskick. Det är både allvarligt och beklagligt. Det har regeringen framhållit många gånger: i riksdagen, i kontakter med Kubas regering, genom EU och i FN. Jag har också sagt i flera uttalanden att Kubas ledning, genom att fortsatt hålla politiska fångar fängslade för att stoppa ett fritt åsikts och opinionsutbyte, isolerar sig från omvärlden. Det är, som jag också tidigare framhållit här i kammaren, mycket beklagligt att den kubanska regeringen valt en hårdför politik mot personer som på fredliga vägar försöker verka för demokratisk öppning i Kuba. Inför toppmötet i november visade Kubas regering genom flera fall av frihetsberövanden och husarrester av oliktänkande att den tyvärr inte ändrat sitt agerande utan fortsatt att inte respektera mänskliga fri och rättigheter. I samband med toppmötet genomfördes dock möten mellan oliktänkande kubaner och företrädare på hög politisk nivå från flera av de andra iberoamerikanska länderna. Jag hoppas att såväl de kubaner som deltog som de utländska besökarna därmed kunde utbyta erfarenheter som kan främja demokrati och full respekt för de mänskliga rättigheterna i Kuba. Sverige följer noga utvecklingen i Kuba och då inte minst i fråga om demokrati och mänskliga rättigheter. Vi stöder insatser som syftar till ny kunskap och vidgade erfarenheter, som utgör viktiga faktorer för öppenhet och förändring. Vi agerar i Förenta nationerna. Sverige stödde i april aktivt den resolution som behandlar mänskliga rättigheter i Kuba och som antogs av FN:s kommission för mänskliga rättigheter. Sverige på egen hand, men också EU, eftersträvar en konstruktiv dialog med Kuba. Det är väsentligt att den polarisering som sedan årtionden råder mellan Kuba och andra länder i dessa frågor minskar. Detta skulle främja samarbete och Kubas utveckling. Kuba bör här ta sitt ansvar och inleda en övergång till pluralistisk demokrati samt ökad respekt för mänskliga fri och rättigheter. Demokratisering är en process som kräver stöd av omvärlden. Sverige använder olika utrikespolitiska instrument, bland dem utvecklingssamarbetet, för att stödja demokratiseringsprocesser. Utvecklingssamarbetet gör det möjligt att upprätthålla en kanal för samtal och därmed förutsättningar för att kunna påverka. Den betydelsefulla roll som enskilda organisationer spelar i detta samarbete framgår av att cirka en femtedel av Sveriges totala bistånd går till enskilda organisationer. Samtidigt måste förutsättningarna i varje enskilt fall avgöra vilka former och vägar som lämpar sig bäst för att stärka en utveckling mot respekt för mänskliga fri och rättigheter samt demokrati.
Fru talman! Jag får tacka utrikesministern för svaret. Fidel Castro har nu styrt Kuba i 40 år, och vi har inte sett någon förändring under dessa år. Tvärtom ser vi klara försämringar under vissa tidsperioder. Vi har också ganska nyligen sett hur dissidenter och politiska aktivister som är i opposition fängslas. Utrikesministern säger i sitt svar att det i Kuba för närvarande saknas respekt för mänskliga fri och rättigheter. Ja, men så har det varit under alla dessa 40 år och vi ser ingen förändring. Sedan säger utrikesministern också att viktiga inslag i ett demokratiskt samhällsskick saknas. Jag skulle vilja säga att det är över huvud taget ingen demokrati. Så detta att det skulle saknas viktiga inslag är väl något av ett understatement, en underdrift, i detta sammanhang. Kuba är en diktaturstat. När muren i Europa föll som skulle utestänga människor från Västeuropa blev det ju en annan utveckling. Problemet med Kuba är att det är en ö. Det finns ingen mur runt landet utan det är ett jättehav. Människor försöker att ta sig därifrån på alla möjliga sätt. Bl.a. använder de stora traktordäck och annat att flyta på över till Miami. Det är alltså en brutal situation. Den fråga som jag vill diskutera är: Sverige har under de senaste 30 åren satsat en halv miljard i bistånd till Kuba. Är det rätt att svenska skattebetalare ska ge bistånd till Kuba? Det kan man naturligtvis göra, menar även jag, om man riktar biståndet åt rätt håll, nämligen om man stöder de människor och de aktiviteter som vill ha en annan ordning i Kuba. Den borgerliga regeringen märkte att det inte gick att få någon förändring. Man måste jobba på ett annat sätt. Därför trappade man ned på det officiella biståndet till Kuba. Nu har regeringen ökat på biståndet ganska kraftigt. Om man jämför biståndet under den borgerliga regeringens tid med biståndet i dag har det ökat med flera tusen procent. Jag vill fråga utrikesministern: Är det rätt sätt att använda pengarna? Det är min klara fråga.
Fru talman! Till att börja med kan jag hålla med Karl-Göran Biörsmark om att Kuba är en diktatur. Det har varit så under en väldigt lång tid, och det är viktigt att vi arbetar för en verklig demokrati och reella mänskliga rättigheter på Kuba. Hur gör man då det på bästa sättet? Ja, vi har haft flera sådana diskussioner här i dag. Även i Kubas fall tror jag ändå att det bästa är att vi arbetar med dialog och öppenhet. Karl-Göran Biörsmark tog upp biståndet. Det bistånd som vi ger till Kuba i dag är ett ganska begränsat bistånd om några miljoner kronor, och det handlar framför allt om utbildning av ekonomer och samarbete med banker. Den utbildningen sker inte på Kuba, den sker i Montevideo, om jag minns rätt. Tanken är alltså att ökad kunskap, ökade kontakter med omvärlden och ökad insikt i marknadsekonomi ska bidra till en öppenhet och ny kunskap som främjar demokratiseringen av Kuba. Sedan finns det ju dissidenter och organisationer även på Kuba. Eftersom Kuba är en diktatur tror jag att det är olämpligt att jag står i riksdagens talarstol och beskriver hur vi kan stödja demokratirörelsen på Kuba. Även den typen av kontakter är naturligtvis väldigt värdefulla. Det är viktigt att komma ihåg att dissidenterna på Kuba vill att omvärlden besöker Kuba. De vill ha den här typen av öppenhet och kontakter och menar att det bäst främjar demokratirörelsen.
Fru talman! De få miljoner som man nu satsar i bistånd enligt utrikesministern uppgick under föregående år till uppåt en 20 miljoner. Då är frågan: Vilka är det som ska få ta del av dessa pengar? Det är viktigt att de går till de krafter som vill ha en förändring. Om de går till dem som sitter med i nomenklaturan, som är inne i systemet och som lyder under Castro är det nästintill bortkastade pengar, eftersom dessa företrädare ingår i detta system. Att försöka pumpa in biståndspengar i en diktaturstat är ungefär som att man skulle säga att Hitler, när han satte i gång sin verksamhet, skulle ha behövt bistånd för att man skulle ha försökt att ändra på hans tänkande och hans sätt att vara. Det gäller även andra diktatorer som har regerat ute i världen. Jag tror att detta är fel sätt att använda skattemedel från svenska skattebetalare. Det är fel biståndsinriktning. Vad man ska göra i det här fallet är att man ska låta enskilda organisationer få bidrag för sin verksamhet som de kan bedriva tillsammans med folk som är i opposition. På det sättet kan man få en annan inriktning på tänkandet. Det är dessa organisationer som behöver det här stödet. Jag tror att signalen blir fel när vi bistår de företrädare som ingår i Castros regim. Det är fel signal framför allt till de människor som är i opposition. Jag hade önskat att utrikesministern här skulle ge en klarare signal om att ändra på biståndet och att man skulle dra ned på det officiella biståndet som går via Castroregimen. Det kan låta bra att biståndet går till utbildning av ekonomer, men det är ändå Castros hejdukar som får detta stöd. Det är fel signal till dem som jobbar i opposition, som fängslas, som får sina skrivmaskiner förstörda osv. Det är just dessa människor som borde få stöd. Då är också jag beredd att satsa biståndspengar.
Fru talman! Om vi ska ha en detaljerad diskussion om exakt hur biståndsmedlen fördelas, tror jag att den lämpligen bör tas med Maj-Inger Klingvall. Såvitt jag kan förstå är biståndet till Kuba ca 13 miljoner, och av det används ungefär 10 miljoner för utbildning av ekonomer, som alltså inte sker på Kuba utan i Montevideo. Det handlar just om att man ska öka kunskapen om, förståelsen för och stödet för marknadsekonomisk utveckling. Vi menar att det också kommer att främja demokratiarbetet. I övrigt handlar det framför allt om stöd till enskilda organisationer, och där det civila samhället deltar i biståndet. Det handlar bl.a. om NGO:er, om Jag tror nog att biståndet har ungefär den inriktning som Karl-Göran Biörsmark efterlyser. Sedan håller vi också på med en biståndsöversyn, där det har blivit allt tydligare hur vi använder det svenska biståndet för att främja bl.a. demokrati och mänskliga rättigheter runtom i världen. Men jag tror att det även på Kuba är viktigt att vi ser behovet av öppenhet och behovet av kontakter. Då är den här typen av bistånd som vi i dag ger från Sverige inte sådant som Karl-Göran Biörsmark säger stöder Castros "hejdukar", utan det är just sådant som kan bidra till öppenhet i det kubanska samhället och förhoppningsvis också stödja den framväxande demokratirörelsen. Jag har bl.a. läst i Folkpartiets tidning Nu att de dissidenter som finns på Kuba också välkomnar t.ex. Lars Leijonborg att besöka Kuba. De menar att besök på Kuba av liberala ledare och socialdemokratiska ledare runtom i världen också främjar demokratirörelsen och dissidenterna på Kuba.
Fru talman! Det är just det jag försöker framhålla; det är jätteviktigt att t.ex. Lars Leijonborg bjuds in till Kuba och får träffa dissidenter. Det är precis det som ska göras. Svårigheten är att få träffa dessa dissidenter. Jag har själv varit på Kuba ett par gånger, och det är inte så lätt, varken för dem eller för oss som besöker Kuba, att få den kontakten. Själva är de, t.ex. oberoende journalister och andra, i vissa lägen rädda för att träffa oss. De vill gärna göra det, och de vill ha den attityden, men de vet att de är bevakade. Det känns också som att vi som besöker dem har ett ansvar för vad som händer när vi lämnar Kuba och för vilka följdverkningarna kan bli. Men det är alltså riktigt att den signal de ger är "ha kontakt med oss". Vad jag kritiserar är den kontakt som hålls med Castro och hans hejdukar. Jag använder det ordet fortfarande, för jag tycker att det är där som vi ska dra ned på biståndet. Även om det är t.ex. utbildning av ekonomer är det bättre att lägga de pengarna på de enskilda organisationerna, t.ex. på politiska partier eller andra som försöker bygga upp ett nätverk med kritikerna till regimen på Kuba.

Fru talman! Jag tror att vi, om vi ska främja mänskliga rättigheter på Kuba, får fortsätta att försöka se till att få en ökad öppenhet och ökad kunskap i hela det kubanska samhället. De åtgärderna kan jag redovisa öppet här i riksdagen. Men vi bör också fortsätta att ha den typen av kontakter med demokratirörelsen som vi kanske inte riktigt vill stå i riksdagens talarstol och basunera ut, för att det inte ska innebära svårigheter för de representanter som vi har kontakter med. Jag kan försäkra att regeringens vilja med det svenska biståndet, och som jag upplever att det svenska biståndet används, är just att främja både öppenheten och demokratirörelsen på Kuba.

Fru talman! Jonas Ringqvist har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att göra tydligt vilka regler som tillämpas vid marknadsgodkännande av genetiskt modifierade produkter samt om den svenska kritiska hållningen till antibiotikaresistensgener innebär att regeringen kommer att motsätta sig marknadsgodkännande av grödor som innehåller sådana gener. Det är inte första gången jag svarar på frågor om eller diskuterar genetiskt modifierade organismer i riksdagen. Min inställning till GMO torde vid det här laget vara väl bekant. Jag vill hänvisa till mina tidigare svar om GMO från den 16 mars och den 22 juli i fjol. Som Jonas Ringqvist säkert känner till enades 1999 om ett förslag till ändrat direktiv om avsiktlig utsättning av GMO i miljön. Detta förslag innehåller en rad förbättringar som regeringen verkat för under förhandlingarnas gång. Sådana förbättringar är tydlig GMO-märkning, ökat inflytande från allmänheten i beslutsprocessen och strängare riskbedömning. Men även obligatoriska uppföljningsprogram och tidsbegränsade tillstånd för GMO som släpps ut på marknaden och möjlighet att fasa ut användningen av antibiotikaresistensgener anser jag vara klara förbättringar. Förslaget skall nu diskuteras en andra gång av Europaparlamentet, vilket sannolikt inte kommer att ske förrän under senare delen av våren. Till dess gäller givetvis existerande lagstiftning på området, dvs. den svenska miljöbalken, nuvarande GMO-direktiv Regeringen har nyligen initierat ett arbete med att ta fram en svensk policy om antibiotikaresistens i GMO. En viktig del i detta policyarbete är den rapport som de svenska genteknikmyndigheterna presenterade i fjol. Rapporten remitterades för kommentarer till en bred krets av berörda aktörer i samhället, vilket inkluderar universitet, intresseorganisationer, industrin och ett antal myndigheter. Alla inkommande kommentarer liksom rapporten kommer givetvis att vara av stor betydelse för det fortsatta policyarbetet. Låt mig mot denna bakgrund svara Jonas Ringqvist på följande sätt. På första frågan är svaret att tillståndsprövningen vid ansökningar om marknadsgodkännande av GMO sker i enlighet med existerande lagstiftningar i Sverige och EU. Vid ministermötet i juni i fjol tryckte såväl jag som flera av mina EU-kolleger på vikten av att det nya förslaget till direktiv efterlevs så långt det är legalt möjligt. Även industrin uttalade sig positivt om att följa dessa riktlinjer, vilket vi sett i flera av de nya ansökningarna. Att förbättringarna i det nya förslaget redan nu kan följas innebär en ökad försiktighet i hela hanteringen av GMO-ansökningar. Exempel på denna försiktighet är de nya kraven på en bredare och strängare riskbedömning och på uppföljningsprogram. När det gäller frågan om antibiotikaresistensgener har regeringen i samband med bedömningar av marknadsansökningar konsekvent påpekat det olyckliga i att dessa gener finns kvar i slutprodukterna. Detta har gjorts med tanke på den oro som människor känner för dessa gener, trots att de hittills inte bedömts innebära en risk. Jag är därför den förste som välkomnar den förbättring som ministerrådets förslag innebär när det gäller antibiotikaresistensgener. Regeringen kommer givetvis att motsätta sig marknadsgodkännande av GMO som innehåller antibiotikaresistensgener som bedöms innebära risker för människors eller djurs hälsa. Jag kommer att återkomma i frågan om antibiotikaresistensgener när den policy som nu är under utarbetning är klar.
Fru talman! I somras när ministerrådet fattade beslut om ett förslag till nya direktiv för utsättning av genmanipulerade grödor gjorde miljöministern, tillsammans med andra miljöministrar inom EU, ett uttalande. Det är med anledning av det uttalandet som jag har ställt mina två frågor till miljöministern. Uttalandet som han då gjorde var att han avser att "tillämpa en alltigenom försiktig metod vid behandling av anmälningar och tillståndsgivning för utsläppande av genetiskt modifierade organismer". Jag, och många andra, har reagerat på den formuleringen eftersom den är otydlig. Det är helt enkelt svårt att begripa vilka regler som ska gälla när genmanipulerade organismer släpps ut i naturen. När jag har frågat Jordbruksverket vad beslutet innebär för tillståndsgivningen i Sverige har jag fått beskedet att det är svårt att säga. Jordbruksverket, som är den myndighet som ger tillstånd för utsläppande av genmanipulerade organismer, har inte fått några nya regler att följa sedan beslutet i somras. Förordningen som de ska arbeta efter är inte ändrad. Genmanipulation är en fråga som väcker stor oro bland en stor del av allmänheten. Det är därför viktigt att de som fattar beslut i frågan kan vara tydliga om vilka regler som gäller och om reglerna är bra nog. Det var för att få ett förtydligande av vad som egentligen gäller som jag ställde min fråga till miljöministern. Jag har nu fått ett svar som inte alls tydliggör någonting. Jag får ändå tacka för svaret, som brukligt är. Möjligtvis tydliggör det hur otydligt beslutet egentligen är. Miljöministern säger att det gamla direktivet gäller, men han säger samtidigt att det nya direktivet ska tillämpas i möjligaste mån. Jag förstår om Jordbruksverket har svårt att svara mig på frågan om vad miljöministerns uttalande innebär i praktiken. Det hela är särskilt olyckligt eftersom miljöministern, genom att förespråka ett nytt direktiv, erkänner att det gamla direktivet inte är bra nog, att det inte ställer de krav som borde ställas. Ändå är det det gamla direktivet som i praktiken ligger till grund för tillståndsgivning tills det nya är färdiggodkänt. Vore det inte med tanke på detta bättre att göra som en grupp andra länder inom EU har föreslagit, nämligen att inte ge några nya godkännanden förrän det nya direktivet är helt klart? På det sättet skulle man komma runt problemet att ingen vet vad som egentligen gäller, om nu inte miljöministern vet vad som egentligen gäller och kan redovisa det här.
Fru talman! Jag håller med om att det finns ett stort behov av tydlighet när det gäller lagstiftningen på det här området som på alla andra områden. Jag tycker dessutom att det som gäller nu är tillräckligt tydligt, även om jag naturligtvis håller med om att tydligheten kommer att bli än större när det nya direktivet kan träda i kraft. Jag kommer att göra vad jag kan för att se till att den processen går så fort som det någonsin är möjligt. Det var också en stark ambition i ministerrådet under våra diskussioner tidigt på morgonen på midsommarafton förra året. Andra länder valde att göra ett annat uttalande under ministerrådsmötet. Den bedömning som jag gjorde och som, såvitt jag förstår, inte har ifrågasatts av någon är att det uttalande som den grupp av länder dit Sverige hör gjorde är ett uttalande och en inställning som är förenlig med den lagstiftning som gäller. Det var den bedömning som vi kunde göra. Det var dessutom en bedömning som hade stöd hos de närvarande EU-experterna. Det var på denna bedömning som vi grundade vårt uttalande. Jag tycker alltså att den här tydligheten är bra, att den är tillräckligt stark. Jag tycker också att resultatet av det uttalande som vi gjorde visar att det har fått ett genomslag för en större försiktighet. Som sagt var, avslutningsvis, ser jag fram emot den dagen när det nya direktivet träder i kraft. Då kommer vi att få en bra och tydligare GMO-politik i
Fru talman! Jag liksom miljöministern ser fram emot att vi får ett nytt direktiv som kan gälla för den här sortens grödor. Men det är ju inte där vi är i dag. Frågan som jag ställde handlar om vad som gäller fram till dess. Eftersom jag inte har fått något förtydligande, som jag ser det, från miljöministern om vad försiktigheten innebär i praktiken, tänkte jag ställa några mer konkreta frågor utifrån ett konkret exempel. Exemplet är en genmanipulerad potatis som företaget Amylogene har sökt marknadsgodkännande för. Potatisen är tänkt för stärkelseproduktion i första hand, men ansökan innehåller också tillstånd att använda resterna till djurfoder. Denna potatis innehåller en gen som ger antibiotikaresistens mot kanamycin och neomycin, varav det ena används som medicin för både djur och människor. Ansökan behandlas i EU:s vetenskapliga råd och beslut har sagts kunna komma under vintern. Sverige har, enligt uppgift från Jordbruksverket, inte ändrat ståndpunkt om vad som gäller för denna gröda, utan beslutet om att ett marknadsgodkännande ska tillåtas ligger fast. Miljöministern säger sig inte vilja godkänna antibiotikaresistens som kan innebära risk för människors och djurs hälsa. Ändå har Jordbruksverket inget att invända mot att den här potatisen innehåller en gen som ger resistens mot ett antibiotikum som används både inom human och veterinärmedicinen för både yttre behandling och för intag av medicinen. Anser miljöministern att den försiktighet som han säger ska tillämpas går att förena med marknadsgodkännanden av grödor med sådan här antibiotikaresistens? Att använda genmanipulerade grödor som livsmedel eller foder finns det en stor skepsis till bland konsumenter men också inom industrin. Ändå innebär Jordbruksverkets beslut att man förordar ett marknadsgodkännande för denna potatis som foder. Anser miljöministern att den försiktighet som han förespråkar går att förena med marknadsgodkännanden av grödor som ska användas till djurfoder? Amylogene sökt tillstånd för försöksodling och också fått det. För 1999 sökte företaget tillstånd för 500 hektar - en mycket stor areal med tanke på att den kommersiella odlingen beräknas uppgå till 2 000 hektar. Det är alltså 25 % av vad man räknar med att man ska syssla med när man väl har ett marknadsgodkännande. Anser miljöministern att den försiktighet som han förespråkar går att förena med försöksodlingar av den här omfattningen? Detta är ett exempel som jag har tagit fram för att ge miljöministern en möjlighet att vara lite tydligare och komma med konkreta svar.
Fru talman! Det här är ett konkret exempel på en pågående process som eventuellt leder fram till ett tillstånd. Det jag vill säga nu är att vi möjligen talar lite grann förbi varandra. Den nämnda potatisen är genmanipulerad för att frambringa en viss sorts stärkelse som ska användas enbart industriellt. Restprodukterna kommer inte, enligt vad jag har fått mig berättat, att innehålla några gener, utan i den process som leder fram till restprodukten förstörs alla gener, naturligtvis även de resistenta. Jag kan inte gå in på den exakta processen för tillståndsgivning, men jag tror inte att tillståndsgivningen kommer att försvåras av att vi gick längre i försiktighet vid det ministerrådsmöte som vi hade i somras än vad den nuvarande lagen egentligen ger utrymme för.
Fru talman! Jag är fortfarande inte klokare över vad den försiktighet som miljöministern förespråkar egentligen innebär. En sista avslutande fråga: Är det miljöministerns bedömning att något beslut som har fattats innan midsommar, då miljöministerrådsmötet ägde rum, kan ändras? Finns det någonting i uttalandet som gjordes i somras som gör att Jordbruksverket har något skäl i något fall att göra en annorlunda bedömning? Mina slutsatser av samtal med Jordbruksverket och även efter att ha lyssnat på miljöministern är att det inte finns något konkret att ta på vad gäller uttalandet.
Fru talman! Jo, det kan finnas anledning att fatta ett nytt beslut efter miljöministermötet i somras som stämmer med den bedömning som gjordes före miljöministermötet. Genom miljöministermötet i somras etablerades att man så långt det legalt är möjligt ska tillämpa den nya synen på tillstånd för genmodifierade organismer, och det kan mycket väl leda till att man gör en annan bedömning. Däremot är jag inte säker på att det är tillämpligt på just den potatis som Jonas Ringqvist använde som exempel, eftersom den potatisen inte riktigt stämmer med de nya direktiv som förhoppningsvis kommer att beslutas ganska snart. Men detta kan vi nog inte ha någon detaljerad, konkret diskussion om. Avslutningsvis vill jag säga att jag, som Jonas Ringqvist vet, har en ganska sträng syn på genmodifierade organismer. Jag har verkat mycket aktivt för att skärpa de regler som har gällt tidigare, vilket medverkat till att vi nu har ett direktivförslag som innehåller betydliga förbättringar i flera olika avseenden jämfört med tidigare. Den möjlighet som vi hade, och har, att skärpa inställningen innan detta direktiv träder i kraft är just att så långt det är legalt möjligt försöka tillämpa de nya reglerna i den gamla lagstiftningen. Jag är övertygad om att Jordbruksverket och Livsmedelsverket har förmåga att göra detta.

Fru talman! Margareta Cederfelt har frågat finansministern när han tänker återkomma till riksdagen med förslag om hur konkurrensneutralitet inom tandvårdssektorn ska uppnås och hur och när åtgärder ska vidtas för att åstadkomma konkurrensneutralitet. Margareta Cederfelt hänvisar till det uppdrag som riksdagen gav regeringen den 4 juni 1998 och som anknyter till detta område. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Regeringen tillsatte i oktober 1998 en särskild utredare med uppdrag att utvärdera det s.k. kommunkontosystemet, som Margareta Cederfelt hänvisar till. Kommuner och landsting kan i systemet få tillbaka moms som de har betalat på inköp i sådan verksamhet som inte är momspliktig, t.ex. sjukvård och tandvård. Systemet innebär också att kommuner och landsting har rätt till momskompensation med viss procent av priset vid upphandling av tjänster från t.ex. privattandläkare som inte har någon avdragsrätt för erlagd moms och som därför måste ta ut en högre ersättning för sina tjänster för att täcka sina momskostnader. Kommunerna och landstingen finansierar dessa återbetalningar genom inbetalningar till systemet. När kommunkontosystemet infördes år 1996 gjordes en ekonomisk reglering mellan staten och kommunsektorn. Syftet med systemet är att skapa konkurrensneutralitet i kommunernas och landstingens val mellan att utföra viss verksamhet i egen regi och att lägga ut verksamhet på entreprenad, dvs. att upphandla. Utredningen, som lade fram sitt slutbetänkande i oktober 1999 , ansåg att kommunkontosystemet uppfyller sitt syfte, dvs. att skapa konkurrensneutralitet, under förutsättning att systemet tillämpas som det är tänkt. Utredningen framhåller att tandvårdssektorn har en särställning i konkurrenshänseende, eftersom tandvård bedrivs på en avreglerad marknad där fri prissättning och fri etableringsrätt råder. Tandvårdstjänsterna tillhandahålls i stor utsträckning direkt till enskilda personer. De privatpraktiserande tandläkarna konkurrerar inom vuxentandvården med landstingens folktandvård. Genom att folktandvården kan få tillbaka momsen på sina inköp har, enligt utredningen, folktandvården en kostnadsfördel jämfört med privattandläkaren. För att komma till rätta med detta anger utredningen, som ett av tre alternativ, att man kan införa en låg momsskattesats på tandvårdstjänster för att möjliggöra avdragsrätt för moms i det vanliga momssystemet. Utredningen framhåller emellertid att tandvård enligt EG-lagstiftningen är undantagen från moms, och att införandet av en generell skatteplikt måste föregås av diskussioner på europeisk nivå. Betänkandet är för närvarande föremål för remissbehandling. Jag vill, innan jag tar slutlig ställning i frågan, höra remissinstansernas synpunkter.

Det innebar att ca 40 % av patienterna hade denna frihet att välja mellan offentlig och privat tandvård. Riksdagen såg positivt på denna utveckling och ansåg det angeläget att fler landsting utnyttjar möjligheterna att konkurrensutsätta verksamheten när förutsättningar föreligger. Enligt uppgift från Landstingsförbundet har fler landsting under innevarande år utnyttjat denna möjlighet, och 70 % av patienterna bedöms nu ha fritt tandläkarval inom barn och ungdomstandvården. Jag vill till slut framhålla att jag tycker att det så långt som möjligt bör råda konkurrensneutralitet på marknader där offentlig verksamhet direkt konkurrerar med privata entreprenörer. Detta är också en av uppgifterna för det nuvarande kommunkontosystemet. Jag hoppas att under våren kunna redovisa resultatet av remissbehandlingen av utredningen om kommunkontosystemet och hur regeringen ska gå vidare med frågan.

Fru talman! Margareta Cederfelt har i sitt inlägg själv fört fram aspekter på kommunkontosystemet som visar vilken komplicerad materia det är. Därför är det inte särskilt förvånande att den utredning som har jobbat med kommunkontosystemet har haft ett år på sig att fundera kring hur både problematiken med underskotten i systemet och konkurrensneutralitetsaspekterna ska hanteras framöver. Det har varit två av de väsentligaste uppdragen för utredaren att fundera kring och lägga fram förslag om. Nu har vi fått ett material. Det fick vi i oktober i fjol efter ett års utredande. Det är ett material som är ute på remiss i bl.a. Kommun-Sverige, men också hos andra intressenter på området. När remissarbetet är avslutat ska vi naturligtvis från regeringens sida gå igenom materialet noga och titta på de synpunkter som har kommit in. Sedan ska vi återkomma till riksdagen. Förhoppningsvis - det är min ambition - blir det under våren. Då lägger vi fram ett förslag för att hantera aspekterna som rör konkurrensneutraliteten, frågan om underskottet i kommunkontosystemet och frågan om hur kommunkontosystemet eller alternativa lösningar till kommunkontosystemet ska behandlas framöver. Jag tycker inte att man kan påstå att det är en långsam hantering från regeringens sida. Den 4 juni 1998 gjorde riksdagen ett tillkännagivande till regeringen. Utredningen tillsattes i oktober 1998, och i oktober 1999 var den klar. Nu är vi där. Vi har förhoppningar och ambitioner om att kunna lägga fram ett förslag till en långsiktig lösning på kommunkontosystemet under våren, en lösning som både hanterar underskottet och neutralitetsfrågorna.
Fru talman! Statsrådet Lövdén säger att tiden som har passerat inte kan sägas vara speciellt lång. Det beror naturligtvis på vilket perspektiv man har. Ur de privata tandläkarnas perspektiv och ur patienternas perspektiv är det klart att en snabb hantering är önskvärd just för att uppnå konkurrensneutralitet. Därför ser jag med spänning fram emot det förslag som kommer att presenteras. Det är faktiskt viktigt att uppnå konkurrensneutralitet. Om jag förstår statsrådet Lövdén rätt avser också regeringen att presentera ett förslag som innebär konkurrensneutralitet mellan de privata och de offentliga tandläkarna.
Fru talman! Jag har klart deklarerat att jag anser att det ska finnas konkurrensneutralitet i fråga om offentlig verksamhet som direkt konkurrerar med privata entreprenörer. En av delarna i utredningen om kommunkontosystemet handlar just om att försöka uppnå den konkurrensneutralitet som det i dag finns brister i bl.a. på tandläkarområdet. Min ambition, än en gång, är att under våren kunna redovisa ett ställningstagande från regeringen i de här frågorna.

Fru talman! Per Landgren har frågat mig varför inte Delegationen för fortsatt utveckling av utjämningssystemet för kommuner och landsting givits en bred parlamentarisk förankring som tidigare kommunala utjämningsutredningar. Delegationens uppdrag är att svara för en fortsatt uppföljning av utjämningssystemet och utvärdering av träffsäkerheten hos de enskilda delarna i kostnadsutjämningen. Delegationen skall även utreda alternativa utformningar av inkomstutjämningen med bibehållen långtgående utjämning men utan negativa marginaleffekter. Delegationens politiska representation har sin grund i det samarbete som regeringen har med Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bl.a. när det gäller den ekonomiska politiken.
Fru talman! Jag är naturligtvis tacksam för svaret - om än inte fullt så tacksam för innehållet i svaret. Den 23 juni beslutade ju regeringen att tillsätta den här delegationen och dessutom en expertgrupp för att följa upp det omdebatterade statliga utjämningssystemet för kommuner och landsting. Uppgiften för delegationerna är, som vi har hört, att se över inkomstutjämningen med dess omstridda marginaleffekter, pomperipossaeffekten osv. Efter flera månaders dröjsmål med tillsättningen från regeringens sida visade det sig vid det första sammanträdet att det enbart fanns tre partier representerade. Nu svarar statsrådet Lövdén, fru talman, att: "Delegationens politiska representation har sin grund i det samarbete som regeringen har med Miljöpartiet och Vänsterpartiet". Det samarbetet är ju inte precis okänt. Det är ingen nyhet. Men såvitt jag vet innebär inte detta att det inte längre kommer att tillsättas parlamentariska utredningar med en bred representation. Eller menar statsrådet att utredningar i fortsättningen enbart ska ha en politisk representation som speglar det samarbete som regeringen nu har med Miljöpartiet och Vänsterpartiet? Om inte så bör det rimligtvis finnas något särskilt svar. Således är det inte klargörande, fru talman, det statsrådet har sagt så här långt. Vid sidan av statssekreteraren på Finansdepartementet Sören Häggroth från Stockholm, som är ordförande, Vänsterns Siw Holma från Kiruna och Miljöpartiets Roy Resare från Sundsvall har också regeringen tillsatt en imponerande skara av inte mindre än tolv sakkunniga experter. Bland dem räknar jag då sekreteraren. Nu hör det till saken att alla tidigare utredningar om detta utjämningssystem såvitt jag kan erinra mig har varit parlamentariskt tillsatta, dvs. de har haft representanter från alla riksdagspartier. Tillsättningen av delegationen känns alltså märklig och smått orättvis. Varför inte en renodlad expertutredning då? Vill statsrådet, som jag sade tidigare, på detta sätt i fortsättningen driva regerings och koalitionspolitik redan på utredningsnivå? Är det ett mönster för framtiden? Varför detta hemlighetsmakeri, fru talman?
Fru talman! Jag kan beträffande utredningens bedrivande instämma i vad Per Landgren säger. Jag tycker kanske att det är en något märklig form av utredning som nu genomförs. Det borde antingen ha varit en inomdepartemental utredning, en expertutredning eller en politisk utredning utifrån politiska direktiv, och då är det ju praxis att man har en parlamentarisk utredning. Men eftersom nu läget är som det är tänkte jag i stället ta upp något omkring utredningen som sådan och det syfte den kan tänkas ha. Då vill jag rekommendera statsrådet att först och främst läsa det senaste numret av Affärsvärlden, som talar om just tillväxten i regionerna och hur viktigt det är att man stimulerar tillväxt ute i de enskilda kommunerna. Det finns bl.a. en rubrik kring temat att välstånd skapas lokalt.

Statsrådet har ju i sina inlägg tagit upp att man nu ska rätta till de här marginaleffekterna, de pomperipossaeffekter som gör att man t.o.m. får betala mer än tillväxten utöver riksgenomsnittet till systemet. Kommer man då ned till 95-96 % så tror statsrådet att man har kommit till rätta med problemet. Men i själva verket är det ju ett otyg att man över huvud taget lägger en marginalskatt på kommunerna på uppemot Nu trodde jag möjligen när jag läste en artikel i Finanstidningen att den här utredningen skulle ta bort det här. Man skulle närma sig vad vi moderater har föreslagit. Så här står det i Finanstidningen: "Enligt Lövdén ska kommuner med stark tillväxt i skatteunderlaget inte längre få det statsbidragsgrundande skatteunderlaget nedräknat på samma sätt som idag. Därmed ska en större ökning av skatteunderlaget än i övriga landet i huvudsak stanna i kommunens egna fickor." Min fråga till statsrådet är: Hur ska de här direktiven tolkas? Är det verkligen så att den här utredningen ska kunna komma med ett sådant förslag som ska stimulera den ekonomiska tillväxten i landet på det sätt som vi moderater länge har efterlyst?
Fru talman! Lennart Hedquist och jag har haft många debatter om det här i kammaren och i andra sammanhang.

Det är den här marginaleffekten som vi siktar in oss på att undanröja. Jag har ibland kallat den en skönhetsfläck; det har upprört några. Vi vill behålla en långtgående utjämning i systemet även framöver men se till att den här orimligheten undanröjs. En långtgående utjämning ska bibehållas i systemet för att hela Sverige ska få del av den tillväxt som sker i landet. I det här avseendet skiljer vi oss delvis från moderaterna. Det finns ju moderater som går extremt långt och inte vill vara med om någon inkomstutjämning över huvud taget, men partiets linje är väl 80 %. Men vi skiljer oss alltså från moderaterna i det här avseendet. Vi vill behålla en långtgående inkomstutjämning men reducera den negativa marginaleffekt som finns inbyggd i systemet. Man kan knappast hävda att det finns brister i tillväxten i Stockholmsregionen i dag. Det kan väl inte ens Lennart Hedquist hävda. Det vi har problem med är ju en framväxande stark regional obalans i Sverige. Det är en stark dragning till vissa tillväxtorter och en utarmning av och utflyttning från andra delar av landet. Det tror jag är den stora dramatiken under de kommande åren, och det är det stora problemet för oss att hantera under de kommande åren. Det borde kanske moderaterna ägna en viss uppmärksamhet åt också. Sedan ska jag gå över till frågan om sammansättningen av delegationen. Det är formellt sett ingen parlamentarisk utredning. Jag har gett den här delegationen vissa direktiv som handlar om att man ska titta på träffsäkerheten i systemet och göra en fortlöpande uppföljning av olika faktorer i systemet, men det är ingen bred parlamentarisk utredning. Det är ingen bred utvärdering av hela utjämningssystemet. Systemets grunder ligger fast. Men det finns vissa saker som bl.a. Kommunförbundet pekade på i sitt remissyttrande om det nuvarande systemet och som Landstingsförbundet tog upp i sitt remissyttrande som det finns anledning att borra lite djupare i tillsammans med den expertis som finns på Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Det är alltså ingen bred översyn av hela utjämningssystemet. Tanken är inte att vi ska skapa ett nytt utjämningssystem efter det att vi nu äntligen har gått igenom en process och skapat en hygglig parlamentarisk enighet kring det nuvarande systemet. Varför är det ingen renodlad expertutredning? Vi har ju tillsatt en renodlad expertutredning som ska fundera på den lite större problematiken, nämligen om vi kan hitta ett utjämningssystem som är mindre komplicerat. Det ska vara ett rättvist system men inte så komplext och svårgenomträngligt som det nuvarande systemet är. Men det är en renodlad expertgrupp som ska ge oss ett underlag för det. Det är möjligt att vi, om det visar sig att man skulle kunna ha lite öppningar till ett system som är lite mer genomträngligt, måste följa upp det med en parlamentarisk utredning kring ett sådant system. Då handlar det ju om utjämningssystemet i grunden.
Fru talman! Statsrådet Lövdén säger att det inte är någon parlamentarisk utredning. Det är just att den inte är det som jag kritiserar. Jag säger detta för att ingen som lyssnar på det här ska missförstå och tro att jag har beskyllt den för att vara en parlamentarisk utredning eller något liknande. Jag är snarare bekymrad över regeringens och statsrådets användning av utredningsväsendet i detta fall. Jag håller mig nu till det formella. Jag skulle i och för sig gärna också debattera det innehållsmässiga, men det överlämnar jag åt Lennart Hedquist, så här långt i alla fall. Jag tänker alltså på den viktiga process som ett utredningsarbete utgör vad gäller kunskapsinhämtning, faktaredovisning, kontakter med experter, utredningsmöjligheter, utredningsbesök, öppen diskussion och inte minst för demokratins och regeringens skull en vital opposition. Dessutom har tillsättningen av politiker en sned geografisk rekryteringsprofil. Det brukar ju annars vara viktigt i dessa sammanhang. Nu tycks det inte bekymra något. Statsrådet var, fru talman, inne på att det enbart gäller små justeringar av tidigare fattade beslut osv. Det skulle kunna hävdas att det är så, men det är rimligtvis inte små justeringar som beskrivs i direktiven. Uppgifterna är inte betydelselösa på något sätt. Det är ett stort antal experter. För vår del har vi dörren öppen vad det gäller kostnadsutjämningar, och när det gäller inkomstutjämningen är vi för en långtgående utjämning, men den ska vara statlig och inte inomkommunal. Detta är allting som kan rymmas inom en sådan här, i och för sig, utredning. Även om det här skulle begränsas enligt det beslut som fattades häromåret är oppositionen viktig. Det handlar om insynen osv. Med tanke på frågans allvar och vikt för hela landet och på betydelsen av just ett varaktigt utjämningssystem som kan hålla flera mandatperioder är jag förvånad och något indignerad över att fyra oppositionspartier inte är representerade. Man skulle ju som oppositionsparti själv kunna välja att inte vara med om man inte tycker att det är angeläget, om man tycker att det är så på fel spår. Jag efterlyser sålunda den här breda parlamentariska förankringen, och jag uppfattar det som att det är någon typ av hemlighetsmakeri. Statsrådet har, fru talman, i alla fall inte dementerat det. Regeringen har naturligtvis möjligheter att styra fullt tillräckligt när det gäller val av ämnen, direktiv osv. Men den här styrningen skulle i värsta fall så småningom kunna spegla sig i en bristande allsidighet och i att sakförhållanden om verkligheten inte i tillräcklig utsträckning kommer fram i utredningens slutdokument. Detta samspel mellan, i det här fallet, en majoritet och tjänstemän kan vara en känslig affär.
Fru talman! Jag har uppfattat det som att den här utredningen kommer att se över kostnadsutjämningen och se om den kan förbättras. Vid sidan av det gör man också en särskild utredning när det gäller allmänna förenklingar i det här systemet. Den moderata uppfattningen är ju att hela det inomkommunala utjämningssystemet bör förändras. Man bör övergå till ett statligt utjämningssystem. Det är av olika skäl orimligt att kommunerna betalar pengar till varandra. Det strider bl.a. mot grundlagen. Fru talman! Jag tänker använda min tid till att diskutera inkomstutjämningens princip i största allmänhet. Det handlar om dess konstruktion, inte utjämningen i sig, eftersom den är nödvändig. Jag menar att statsrådet har missuppfattat den moderata ståndpunkten om han tror att vi förespråkar en 80 procentig utjämning. Det är mycket sannolikt att utjämningen ska vara mycket mer långtgående, ca 95 % som den är i dag. Vår kritik har gällt vad som händer när vi får en tillväxt. Man kan få en tillväxt i Norbergs kommun i Västmanland. Man kan få en tillväxt i Gnosjö. Man får en tillväxt i Täby. Man får en tillväxt i Bjurholm i Västerbotten. Var än tillväxten kommer till stånd konfiskeras den. Jag menar att det inte hjälper att man tar bort en skönhetsfläck som gör att Danderyd, Lidingö och andra kommuner i Stockholm får behålla 2 % av tillväxten i stället för att betala över 100 %. Det gäller att få ett incitament till alla kommuner, så att de får behålla en ökad del av själva tillväxten. Det leder nämligen till att man anstränger sig för att få en tillväxt inte minst i regionalt svaga delar. Jag trodde att det som statsrådet hade skrivit i Finanstidningen skulle kunna tolkas så här, men nu hör jag att så inte är fallet.
Fru talman! Än en gång Per Landgren: Delegationens uppgift är inte att göra en total översyn av utjämningssystemet. Då hade vi naturligtvis behövt driva det arbetet i parlamentariska former för att skapa en parlamentarisk bas för ett nytt utjämningssystem. Delegationens uppgift är, som jag säger i svaret, att göra en fortlöpande uppföljning av systemet och utvärdera träffsäkerheten hos de enskilda delarna i konstnadsutjämningen. Det är naturligtvis också därför som den är sammansatt med tolv sakkunniga och experter som har kompetens på området från Kommunförbundet, Landstingsförbundet och från annat håll. Vid sidan av det, som jag sade i mitt förra inlägg, har vi tillsatt en renodlad expertgrupp för att bedriva ett mer genomgripande tankearbete kring förenklingar av utjämningssystemet och skapa ett utjämningssystem som är mer genomsiktligt. Skulle den komma fram till några stora revolutionerande idéer om ett framtida utjämningssystem som vänder upp och ned på det nuvarande måste vi naturligtvis bedriva det fortsatta arbetet efter expertgruppens arbete i parlamentariska former. Det sade jag också i mitt tidigare inlägg. Då har vi att göra med en ny spelplan. Vi fattade beslut förra våren om det nuvarande utjämningssystemet, och det ligger fast. Det kan finnas anledning - och det är därför som vi har tillsatt delegationen - att titta på enskilda moment i utjämningssystemet och enskilda faktorers träffsäkerhet. Men något stort nytt utjämningssystem finns inte i faggorna, om inte expertgruppen kommer fram till att det finns skäl att titta på andra former. Så än en gång till frågan om inkomstutjämningen. Vår utgångspunkt är - och den debatten har vi haft många gånger - att vi måste garantera alla kommuner i landet samma tillväxt av skatteunderlaget, en likvärdig tillväxt. Det är basen för inkomstutjämningen. Vi skapar samma förutsättningar inkomstmässigt, likvärdiga förutsättningar inkomstmässigt, i alla delar av landet. Vi har i dag, som jag sade tidigare, en framväxande regional obalans. När jag tittar på Stockholmsregionen och de protester som har varit i Stockholmsregionen mot inkomstutjämningen för att den skulle vara tillväxthämmande tycker jag att det stämmer väldigt dåligt överens med verkligheten när jag ser vilken kraftig tillväxt vi just nu har i Stockholmsregionen. Det är en mycket stark och kraftig tillväxt som också skapar kommunalekonomiska förutsättningar. Nu kan man välja olika modeller för att använda de kommunalekonomiska förutsättningarna. Jag konstaterar att många moderater i Stockholm använder de ökade kommunala intäkterna till att sänka skatten. Likväl är det starka skatteinkomster som nu genereras till följd av den starka tillväxten i Stockholmsregionen, den låga arbetslösheten och de sjunkande socialbidragskostnaderna.
Fru talman! När det gäller argumenteringens substans oavsett vikten av frågan är det kanske lite synd att formen gör att man inte riktigt kan komma fram till någon typ av gemensam hållning om vilken argumentering som håller. Nu sade statsrådet att det inte är fråga om någon total översyn. Det var då argumentet för att det inte skulle vara en bred parlamentarisk representation. Det är inte fråga om en total översyn. Det var det inte förra gången heller. Jag vet inte om man ska tolka det som ett trendbrott eller något liknande. Men det är någonting som gör att statsrådet och regeringen inte vill ha med övriga partierna. Jag tycker att det är bekymmersamt att man hanterar utredningsväsendet på det sättet. Nu ska det ändå leda fram till lagförslag och lagändringar. Då behövs hela den process som jag nämnde tidigare. Också öppenheten att oppositionen kan vara med om detta leder rimligtvis inte till att det blir en sämre produkt i sig även ur regeringens perspektiv. Argumentet i förra inlägget var att det inte var någon total översyn den här gången. Det var det inte förra gånger heller. Men då var det en parlamentarisk representation. Argumentet höll alltså inte.
Fru talman! Per Landgren har tillgång till direktiven till delegationen. De finns att hämta från Regeringskansliet eller via Regeringskansliet webbsida. Av de direktiven framgår det att det inte är fråga om någon stor genomgripande översyn eller revidering av utjämningssystemet. Vad det handlar om är att utvärdera träffsäkerheten hos enskilda delar i kostnadsutjämningen och titta på en del frågor som väcktes under remissarbetet. Det gäller frågan om befolkningsförändringarnas betydelse framför allt i landstingsmodellen och att hitta en inkomstutjämning utan de negativa marginaleffekterna. Det handlar inte om en bred översyn av hela systemet. Skulle det vara motiverat framöver till följd av expertgruppens arbete får det arbetet bedrivas i parlamentariska former. Då har vi ett nytt läge.

Fru talman och alla ni som lyssnar på radio, tittar på TV och sitter på läktaren och kikar! "Man ska kunna leva på sin lön! ", sade Bo Lundgren. Jag tycker att jag som riksdagsledamot, och säkert ni som sitter framför mig, mycket väl kan leva på vår lön. Den är ganska hög. Hur kommer det sig då att Bo Lundgren och Moderaterna i första rummet vill sänka skatten för oss och inte för dem som inte kan leva på sin lön, nämligen låginkomsttagare? Det är klokt att kunna leva på sin lön. Men med utgångspunkt i det ska skatten sänkas för låginkomsttagare, min bäste Bo Lundgren, inte för oss med höga inkomster. Det behövs en bra fördelningsprofil i skatteskalan, och visst ska man kunna leva på sin lön. Det ska vara en skola i världsklass. Hur ser en skola i världsklass ut? Jag tror att det bl.a. behövs många vuxna i skolan. Det behövs bra lärare, hyggliga löner och många vuxna som kan bekräfta barnen i skolan. Det finns hur många undersökningar som helst, Bo Lundgren, som visar att det viktigaste för oss människor, och det allra viktigaste för barnen, utan all jämförelse, är att bli bekräftad. Hur ska barnen bli bekräftade i så stora klasser som blir följden av den moderata politiken, där man hellre sänker skatter i t.ex. Stockholm än satsar pengarna i skolan? Det finns ett visst samband - hur ironisk Bo Lundgren än vill verka - med en bra skola med många vuxna och där barnen blir sedda och den skatt som tas ut för att satsa på skolan. Vore det inte bättre att i Stockholm, med det blåa systemskiftet, satsa mer på skolan och barnen i stället för att sänka skatten? Bo Lundgren tog också upp frågan om fastighetsskatten. Jag ska treva efter en gemensam nämnare. Det är alltid bra om det går att hitta gemensamma nämnare. Om man investerar i sitt hus genom att installera solfångare, gör någon form av miljöinvestering eller byter till treglasfönster och på så sätt försöker få ned energiförbrukningen - som alla tycker ska sänkas - händer någonting omedelbart, nämligen att fastighetsskatten ökar. Skulle Bo Lundgren och jag kunna komma överens om att åtminstone det felet ska rättas till? Om goda miljöinvesteringar görs ska fastighetsskatten inte öka. Det ska löna sig att göra de goda miljöinvesteringarna. Kan vi vara överens om det?

Fru talman! Jodå, låt oss lägga om retoriken. Det handlar inte i första hand om att leva på sin lön. Det var inte det som var det viktiga. Det viktiga var att sänka skatter. Det låter bra retoriskt att säga att man ska kunna leva på sin lön, men sedan gömmer Bo Lundgren undan att han vill sänka skatten radikalt för oss med höga inkomster. Det finns inget absolut samband mellan höga skatter i en kommun och en bra skola. Så enkelt är det inte. Men det underlättar, trots allt, om det finns pengar till en bra skola. Det underlättar, trots allt, att kunna anställa fler vuxna om det finns ekonomiska resurser att göra det. Det borde vi vara överens om. I Sydafrika bor zulufolket. När en zuluman eller zulukvinna träffar en annan zuluman eller zulukvinna hälsar de på varande med följande ord: "Zaku Bona." Det betyder: "Jag ser dig." Då svarar den som blir tilltalad: "Zikhona." Det betyder, slarvigt översatt: "Okej, du ser mig. Då finns jag till." Man bekräftar varandra. Att bli bekräftad är det viktigaste för barn. Vi behöver mer Zaku Bona i den svenska skolan, dvs. betydligt mycket mer bekräftelse. Vi behöver bra skolor i dag som får kosta, med många vuxna så att barn blir sedda. Det är bättre att satsa på trygga barn i dag än dåliga fängelser i morgon.

Fru talman! Bo Lundgren sade, alldeles riktigt, att ska vi kunna ta den moderna tekniken i bruk måste politiken förändras. Han klagade, berättigat, på att IT propositionen är försenad och inte har kommit i den takt som man kunde förvänta sig. Jag tror att Bo Lundgren och Moderaterna måste ta IT-frågan på större allvar och beskriva hur man har tänkt sig att den nya tekniken ska kunna komma i bruk. Det är en teknik, fru talman, som kanske är den mest spännande vi har stått inför och som kommer att möjliggöra att vi har en verksamhet, ett näringsliv och en blomstring runtom i landet. Men det bygger på förutsättningen att den når alla människor, och når alla människor samtidigt, under det att vi kan ha en konkurrens, en stimulerande konkurrens, mellan olika aktörer. Jag tror att det är på det sättet, fru talman, att man måste se till att ha en infrastruktur som dels är lätt tillgänglig, i stora, breda stråk över landet, dels förmår nå ut till enskilda hushåll och enskilda företag. Jag undrar om Bo Lundgren kan berätta hur han och Moderaterna har tänkt att detta ska gå till. Ska det vara en fri marknad som opererar, eller ska det vara ett samhälleligt ansvar? Om det är ett samhälleligt ansvar, hur ska vi då få resurser att klara av den kanske viktigaste strukturinvesteringen, den viktigaste åtgärd vi kan vidta för att, som Bo Lundgren efterlyser, driva en politik som regeringen inte driver, för att driva en politik som leder till att vi kan ta en ny, viktig teknik i anspråk?

Fru talman! Bo Lundgren uttrycker en ambition som kanske kan vara riktig, men jag tycker att han har fel. När det gäller "den här typen av infrastruktur", som Bo Lundgren säger, är det ett samhälleligt ansvar. Man kan jämföra med gator och vägar i landet. Det är en typ av infrastruktur som det är rimligt att samhället tar ett ansvar för, genom att upplåta åt olika aktörer att under fri konkurrens se till att denna infrastruktur kommer till användning. Det här är just en sådan infrastruktur. Det är viktigt att staten, samhället, tar ansvar för att den kommer till stånd - annars kommer den inte att bli av, och framför allt kommer den att lämna många grupper i samhället utanför. Att jag talar om den här frågan, fru talman, som kan tyckas vara en delfråga, kanske en teknisk fråga, beror på att den är mycket stor. Det är det jag tycker att Moderaterna och Bo Lundgren bör ta på allvar. Den är mycket stor för detta samhälles utveckling. Jag tycker att man ska vara beredd att avsätta många tiotals miljarder i samhälleliga, statliga pengar för att åstadkomma den här infrastrukturen. Man måste också vara beredd att se till att den når längst ut. Jag läste i tidningen häromdagen en helt korrekt iakttagelse att glesbygden kan missa utbyggnaden av bredbandsanslutning, dvs. orter långt borta och hushåll utanför tätorter. Vi får inte åstadkomma detta att vi en gång till har ett tudelat fenomen i samhället. Min uppmaning till Bo Lundgren är i klartext: Sälj Telia! Se till att börsintroducera Telia! Ta loss pengarna därifrån! Ta 60 miljarder av de resurserna och sätt dem i en rejäl bredbandsutbyggnad i Sverige som når alla människor, alla hushåll och alla arbetsplatser!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

Fru talman! Det var intressant att höra på Bo Lundgren, som talade om att ingenting har hänt, att tiden har stått stilla och att allt har hamnat i långbänk. Sedan talade Bo Lundgren om vad han talade om i oktober förra året. Det var just inget mer - det var samma klagan. Tiden kanske har stått stilla, men det finns en del frågor som rör på sig. Jag ska ta fasta på en sak som Bo Lundgren talade om myndiga medborgare, att vi ska ha myndiga medborgare. Det tycker jag också. Då undrar jag: Hur stämmer det här överens med er omsvängning i synen på hur vi ska lösa frågan om ett svenskt medlemskap i den europeiska och monetära unionen, EMU? Där hade Moderaterna tidigare uppfattningen att myndiga medborgare skulle avgöra detta i en folkomröstning, om Sverige skulle gå med eller inte. Vi hade, glädjande nog, samma uppfattning i den frågan, just utifrån ett perspektiv på medborgarna som myndiga och kloka. De hade också förespeglats att den här frågan skulle avgöras i särskild ordning. Nu har Moderaterna och Bo Lundgren ändrat uppfattning, såvitt jag förstår, och tycker inte längre att medborgarna är myndiga nog att avgöra den frågan. Min fråga är naturligtvis: Hur kommer detta sig, Bo Lundgren?

Fru talman! Jag ska återkomma till arbetstiderna i mitt nästa inlägg. Men frågan om myndighet och medlemskap i EMU tycker jag är intressant. Vi röstade om huruvida Sverige skulle gå med i unionen eller inte. Det var en folkomröstning. Vi var vi överens om att det var en stor och viktig politisk fråga och att medborgarna skulle få säga sitt. Från ja-sidan - moderaterna, socialdemokraterna och också andra - sade man då att frågan om den ekonomiska och monetära unionen skulle tas sedan i särskild ordning. Medborgarna skulle få säga sitt. Det är inte bara medlemmar i ett politiskt parti som ska få säga sitt, utan det är hela svenska folket. Alla röstberättigade ska få säga sitt. Alla är inte medlemmar i ett politiskt parti, och det finns olika åsikter i de politiska partierna. Tycker Bo Lundgren att det rimmar väl med synen på medborgarna som myndiga att vi i denna riksdag skulle bestämma i denna stora viktiga politiska fråga? Det är en avgörande fråga för Sveriges framtid. Kan vi här uppfatta oss som så representativa i den frågan att vi skulle kunna bestämma? Inte vet jag vilket parti ni skulle få med er på att över huvudet på folk klubba igenom en så stor och viktig politisk fråga utan att ha frågat medborgarna. Är detta att se på människor som myndiga?

Fru talman! Jag ska ta upp den tråden igen och tala om myndiga medborgare. Det finns en sak som oroar mig, som oroar Vänstern och som jag tror oroar flera som sysslar med politik, nämligen just att det är så många människor som inte är delaktiga och som inte känner sig myndigförklarade i förhållande till oss politiker. Det är ett allmänt problem. Jag ser inte att det är ett höger-vänster-problem, utan det är ett allmänt problem att så många människor känner sig utanför och omyndigförklarade i förhållande till den politiska dagordningen. Det handlar inte om det som är människors vardag. Nu har vi hört lite om delar av människors vardag när vi har diskuterat IT-tekniken, osv., men det finns ändå en väl grundad demokratisk uppfattning i Sverige om att människor ska vara med. Vi bygger vår demokrati på delaktighet, på många människors samtal och engagemang, och vår representativa demokrati ska också bygga på en faktiskt representativitet. Vad gör vi då när så många människor inte känner sig representerade? Det tycker jag är en fråga som vi bör diskutera seriöst. Jag tror också att det sätt som politik ofta bedrivs på i Sverige - vi har sett exempel på det den sista tiden med utspel och maktpolitik - i sig gör att människor ännu mer vänder sig från politiken. Man ser just att det är ett spel för ett fåtal delaktiga och att det inte berör en själv och ens vardag. Det utspelas på debattsidorna. Det är hela tiden frågan om makten - inte sakpolitiken utan maktpolitiken. Vem ska vara med vem när och hur och varför? Det är makten som speglas och inte innehållet i politiken, livet och vardagen, som är det som berör oss människor. Det tycker jag är en väldigt olycklig utveckling. Det skapar klyftor mellan folk och folkvalda, mellan det som sägs i denna talarstol och det som diskuteras hemma vid köksborden. Det är en oerhört allvarlig utveckling, för det skapar en misströstan och en misstro. Det skapar en misstänksamhet mot politiken och demokratin som verktyg och som medel för att styra ett samhälle. Det ger utrymme för andra krafter - för antidemokratiska strömningar. Vi ser det i vårt samhälle. Jag tycker att vi ska vara väldigt uppmärksamma på det, ta till oss av den kritik som denna misstro är ett uttryck för och kanske uppträda på ett lite annorlunda sett också mot varandra. Vi ska kanske vara lite mer med varandra också i den politiska debatten. Jag har svårt att se grunden för en del av de politiska trätor som utspelar sig bl.a. här. Jag tänker på det replikskifte som vi hörde alldeles nyss om skolan, t.ex. Jag tror inte att det finns någon i denna församling som tycker att vi ska ha en dålig skola. Jag tror inte att Bo Lundgren tycker att vi ska ha en dålig skola. Jag tror inte att Birger Schlaug tycker att vi ska ha en dålig skola. Jag är övertygad om att ni vill att vi ska ha en bra skola. Det vill jag också. Jag tror att alla vill ha det. Låt oss i stället diskutera effekterna av den politik som förs. Vad är resultatet av den politik som förs? Det ser lite olika ut i olika landsting och i olika kommuner och också i landet i stort eftersom vi har olika regeringar. Vad blir effekterna av den ekonomiska politik som t.ex. förs i Stockholm nu? Vad blir effekterna av den ekonomiska politik som långsiktigt har förts i detta land? Vi har haft en utredning som skulle göra någon form av välfärdsbokslut. Där påtalar man att det finns tydliga effekter. Det finns s.k. vinnare och förlorare. Det finns barn vars resurser och möjligheter har begränsats och skurits ned. Det finns ensamma föräldrar - det är fortfarande framför allt mammor som har huvudansvaret - som har fått se sin tillvaro betydligt tyngre än vad den har varit tidigare. Det finns regioner i Sverige som halkar efter och som inte är med på det nya välfärdståget. Det finns fortfarande alldeles för många som inte har arbete. Det finns fortfarande alldeles för många gamla i Sverige som inte har pengar så att det räcker, som inte har råd att gå till doktorn, som ännu mindre har råd att gå till tandläkaren och som far uppenbart illa. Det finns fortfarande stora brister i vårt välfärdssystem. Det är dem som vi ser tydligt i dag. Sedan finns det längre perspektiv som vi inte ens vet någonting om. Vad har nedskärningspolitiken för effekter på lång sikt för de barn som det nu finns betydligt mindre personal för inom barnomsorgen eller för de barn som i skolan möter betydligt färre vuxna och blir betydligt mindre sedda? Vad blir de långsiktiga effekterna av detta? Det borde finnas ständigt pågående undersökningar som visar på det här, men det finns inte. Jag tycker att det är en uppgift för oss att se till att det finns någon form av ständigt pågående utvärderingar - långtidsutredningar eller vad man nu kallar dem. Sådana borde vi ha som underlag när vi diskuterar. Jag tror nämligen att vi måste ta på allvar det faktum att det ekonomiska system som vi har, marknadsekonomin, inte klarar av den komplicerade verklighet som hela livet inrymmer. Marknadsekonomin kan aldrig sätta pris på det som inte kan värderas i kronor och ören. Marknadsekonomin kan bara värdera sådant som går att köpa och sälja. Men barn och barns utveckling går inte att köpa och sälja. Frågan om hur våra gamla tas om hand går inte att köpa och sälja. Det handlar om hur våra relationer kan byggas upp, hur vår demokrati kan utvecklas genom samtal, nätverk osv. och om tid för att leva. Det här går inte att värdera. Det går inte att sätta en prislapp på det. Därför kommer det här i skymundan. Jag tycker att vi ska försöka lyfta debatten från debattsidornas politiska såpoperanivå så att vi tittar framåt, kanske 10 eller 20 år. Vad är det som är väsentligt och viktigt? Jag kan se tre frågor. Den ena är: Hur tar vi hand om alla våra gamla som finns i dag och som blir fler? Hur ordnar vi så att de får ett värdigt liv? Det är en viktig fråga. Det kommer att kräva resurser, som det heter, dvs. människor, händer, fötter, klappande hjärtan och pengar. Så är det. Det här måste vi hjälpas åt med. Det är en nödvändighet att vi sköter detta på ett värdigt och respektfullt sätt. Den andra frågan gäller det som Bo Lundgren frågade mig om, nämligen arbetstiderna. Jag är övertygad om att vi inte kan ha den arbetsmarknad, den arbetsmiljö och det arbetstempo som vi har i dag. Det kommer dagligen och stundligen rapporter om hur illa detta är. Människor slås ut. Människor arbetar ihjäl sig. Många uppnår inte pensionsåldern. Den faktiska pensionsåldern ligger på 59 år. Det är en utslagning som är mänskligt katastrofal och ekonomiskt fullständigt vansinnig. Det är därför som vi så ivrigt arbetar med den här frågan. Det är en modern reform för den moderna arbetsmarknaden i form av en arbetstidsförkortning. Det är en självklarhet. Det har inte att göra med att fler ska få jobb. Det blir en bieffekt, och det är bra. Men detta är en stor och viktig folkhälsofråga. Det är det som det handlar om, och vi har ett ansvar i den frågan. Den går inte heller att lämna till marknaden. Den löser nämligen inte sådana problem. Det går inte att sätta prislappar på det sättet när det gäller att människor far illa på jobbet. Det här faller ut sedan i andra kolumner i form av ökade sjukförsäkringskostnader, ökade läkemedelskostnader, ökade kostnader för rehabilitering och långtidssjukskrivningar och så småningom i en brist på arbetskraft. Så blir det inte därför att dessa människor inte har funnits på arbetsmarknaden från början eller för att de inte har rätt utbildning, utan för att de har varit där, blivit utslagna och inte går tillbaka. Det gäller i hög grad sjukvården, dvs. de människor som ska ta hand om t.ex. våra gamla. Det här är en folkhälsofråga av stor vikt. Därför måste vi göra någonting åt detta. Vi har naturligtvis ambitionen att göra det nu tillsammans i det samarbete som vi har. Under den här mandatperioden ska vi få ett beslut som visar på riktningen i den här frågan. Det är en långsiktig välfärdsreform, och den är självklart inte gratis. Vi ska vara med och dela på kostnaderna. Skatterna ska stå för en del. Arbetsgivarna ska stå för en del. Det kommer att ske avtal mellan arbetsmarknadens parter. Det kommer att gå till som det har gjort förut när vi har förkortat arbetstiden. Mig veterligen har ingen talat om att det har blivit förbud mot att arbeta så mycket man vill. Vi har lagen, Bo Lundgren. Vi lägger inte fram några förslag om att riva upp den. Jag vet inte om ni gör det. Det står 40 timmars normalarbetsvecka. Vi vill ändra det i ett första steg till 35 timmar, så småningom till 30. Det är enkelt. Vi har gjort det förr. Jag har inte hört någon som har sagt att Sverige, när vi gick ned till 40-timmarsvecka och fick lediga lördagar, gick i konkurs och att människorna då kände hur lagens bojor tyngde ned dem och förstörde deras skaparkraft och kreativitet. Jag har inte hört någon som har uttalat sig på det viset, och jag tror inte att någon kommer att göra det framöver heller. Den tredje frågan, som jag vill ta upp, berör kanske det här med makten något. Det spekuleras ju ofta i om vi ska spräcka vårt samarbete eller inte. Vi är övertygade om att vi inte ska det. Vi har mycket att göra under den här mandatperioden för att råda bot på de problem som fortfarande finns. Men det finns en fråga som jag vill ta upp - och det här vill jag att Göran Persson väl ska veta om - nämligen frågan om EMU. Om den socialdemokratiska regeringen skulle få för sig att tillsammans med Bo Lundgren och moderaterna driva igenom en anslutning av Sverige till EMU utan att dessförinnan ha frågat svenska folket i en folkomröstning skulle samarbetet faktiskt spricka.

Fru talman! Först måste jag säga en sak. Det här är en politiker som säger sig vilja ta avstånd från politiskt maktspel. Den här sista frågeställningen var väl något av en höjdpunkt i det omvända. Jag föreställer mig att det är svårt att hitta något mer utrerat maktspel i historien än det som Gudrun Schyman lyckades åstadkomma under sina senaste sekunder i talarstolen. När det gäller frågeställningen som sådan kan vi möjligen ha en del synpunkter som är likartade, men det är en helt annan historia. Jag vill, fru talman, gratulera Gudrun Schyman till det som har stått i tidningarna och som jag visste, nämligen att hon har bestämt sig för att flytta till Österlen. Jag vill gratulera till det. Till skillnad från många andra tycker jag att det är värt just en gratulation - man kan inte bortse från de småaktiga resonemang som har förekommit i anslutning till det som Gudrun Schyman ska göra. Jag tycker att hon gör precis det som många strävar efter, nämligen att flytta dit där man vill bo och verka i landet. Man kan säga att det här är en trend och någonting som många strävar efter. Det bygger naturligtvis på att man kan göra det. Jag struntar, som sagt, i de småaktigheter som har förekommit och menar att den principiella frågan är viktigare. Hur tänker Gudrun Schyman medverka till att detta blir möjligt för många människor. Det handlar kanske rentav om att kunna stanna kvar där man vill bo och verka men också om att kunna flytta till sådana områden i landet där man vill vara. Det finns mycket man kan göra. En fråga är det naturligtvis självklart att återkomma till. Vi är så många som sitter vid maskinerna och tycker att de vaknar sent på morgnarna. Tänker Gudrun Schyman vara med om att sälja ut delar av Telia och se till att vi investerar i en infrastruktur som är statligt ägd och som gör att Gudrun Schyman kan verka med kraft även från Österlen? Jag hoppas att Gudrun Schyman kan finnas på Österlen också på sin ålders höst - den är förstås avlägsen. Då måste man också fundera lite över den ekonomiska trygghet som inte bara Gudrun Schyman utan många äldre kan behöva. Gudrun Schyman uppehöll sig lite vid det i sitt anförande. Hon sade att det finns alltför många äldre människor som inte har pengar så att det räcker. Men den iakttagelsen har uppenbarligen inte lett till att Gudrun Schyman gör någonting tillsammans med regeringsmajoriteten för de pensionärer som har det dåligt ställt. Det visar ju sättet att arbeta med förvärvsavdragen i skattefrågan, som ju inte kommer några pensionärer utan andra inkomster till del. Det sjabbel, för övrigt just med datorer, som har lett till att pensionärerna inte i tid kan omfattas av de nödvändiga förändringarna måste rimligen också kompenseras för att pensionärerna i dag i tid ska kunna få ut resurser och en dräglig tillvaro - de pengar som Gudrun Schyman efterlyser. Då blir frågan, inte bara till en österlenare utan också till Gudrun Schyman: Är hon beredd att ändra på den här inställningen? Är hon beredd att ändra synen på hur vi ska göra det rätt för pensionärerna?

Fru talman! Jag ska be att få tacka för Lennart Daléus omsorg och gratulationer. Det är en viktig principiell fråga att människor ska kunna bo kvar och kunna återvända. Den nya tekniken har en viktig roll att spela i den regionalpolitiska frågan. Vi är inte främmande för att använda pengar från Telia för att satsa i en nätutbyggnad som täcker hela landet. Tvärtom var det ett av skälen som gjorde att vi såg positivt på den affär som nu inte blev av, dvs. att vi hade kunnat få in pengar att satsa i en infrastruktur som kunde täcka hela landet. Där är vi rätt överens. Den nya tekniken behövs, och den behövs runtom i hela landet. Den har inte riktigt nått, kan jag upplysa om, de trakter jag nu bebor. Också vad det gäller frågan om pensionärerna är vi överens. Det behövs pengar till de sämst ställda pensionärerna. Jag är också övertygad om att vi i vårt samarbete kommer att göra någonting åt det. Jag tror också att vi kan få en bredare uppslutning här i kammaren omkring just sådana förslag, som jag utgår från kommer att komma i vårbudgeten. Detta är alltså ingenting som vi är ovetande om eller har tänkt bortse ifrån, varken inom Vänsterpartiet eller i vårt samarbete med regeringen.

Fru talman! Det här med ordval och språkbruk blir ibland konstigt hos Gudrun Schyman. Man hänger inte riktigt med. Nu säger Gudrun Schyman: Vi är inte främmande för att använda utförsäljningen av Telia till att bygga upp ett statligt infrastrukturnät på IT-området. Men detta måste ju ha någon praktisk politisk innebörd. Vad innebär det? Jag menar detta allvarligt. Jag behöver en tolkning. Vi är inte främmande för det - innebär det att när förslaget kommer upp i riksdagen om att sälja Telia och att ta 60 miljarder och sätta i ett infrastrukturnät kommer Gudrun Schyman och de övriga i Vänsterpartiet att rösta ja till det förslaget? Innebär språkbruket "vi är inte främmande för" detta? Är det innebörden av vad Gudrun Schyman säger? Likadant är det i den andra frågan, fru talman. Där säger hon: Vi måste se till att pensionärerna får det pensionärerna behöver. Under hela 90-talet har pensionärerna tappat 10 % i köpkraft och ekonomisk styrka. När man ska åtgärda det har man olika instrument att arbeta med. Arbetar man med förvärvsavdraget stämmer det inte. Det når inte de pensionärerna. Om man inte ser till att höja pensionstillskottet når det inte heller alla pensionärer som har det svårt. Då är frågan igen: När Gudrun Schyman med vädjande blickar till statsministern säger att vi nog kommer att komma överens, innebär det alltså att Gudrun Schyman kommer att vara med om att rent konkret ändra de beslut som ni har varit med och fattat tillsammans med regeringen och som inte når alla pensionärer som behöver? Innebär Gudrun Schymans resonemang detta, eller är språkbruket obegripligt för alla?

Fru talman! Jag förtydligar mig gärna. Frågan om Telia är en diskussion dels om att sälja, dels om att sälja allt eller behålla en del. Den diskussionen är inte avslutad. I den affär som inte blev av fanns det ju ett inslag av att också behålla en del. Den diskussionen måste vi ha igen. Den andra frågan är när vi ska sälja. När är det lämpligt att göra det? Det kanske inte är precis just nu eller i morgon, utan det kanske är bättre att avvakta. Men det är en diskussion som vi får föra. Det gäller också hur vi ska sälja - alltihop, lite grann, behålla vissa delar och sälja ut andra delar osv. Den här diskussionen får vi ju föra. Vi tycker att det är rimligt att tänka sig en utveckling när det gäller den här tekniken där vi ser på det ungefär som på SJ: Man har ett nät, och sedan kan det finnas olika operatörer på det nätet. I de tankebanorna har vi diskuterat. Men jag ser inte att frågan är klar. Jag ser inte att det finns ett färdigt förslag att ta ställning till. Diskussionen får fortsätta. Sedan gällde det att kompensera de pensionärer som har lite pengar. Detta gäller dock inte alla; det ska vi veta. Bl.a. det välfärdsbokslut som har kommit visar att inte alla pensionärer har fått försämrad köpkraft och mindre pengar i portmonnän. Men det finns ju de som har det, för vilka det inte räcker till. Där måste man fylla på. En väg vi har diskuterat att använda oss av är att höja bostadstillägget, eftersom det träffar på ett någorlunda träffsäkert sätt. Det finns ingen färdig lösning, men vi är helt överens om att detta är ett problem och att det ska lösas.

Fru talman! Det har varit många kombinationer i svensk politik de senaste dagarna. Det har varit spekulationer om Persson och mitten, Schlaug och borgarna, Persson och stödpartierna osv. Det är dock ingen som har spekulerat i kombinationen Schyman och Leijonborg. Det är väl på många sätt naturligt, även om vi är de båda socionomerna i denna debatt. Det finns dock beröringspunkter. Jag tycker t.ex. att det ligger väldigt mycket i det som Gudrun Schyman sade om våra äldre och det sätt på vilket vårt samhälle tar hand om dem. Vi har också en beröringspunkt, vill jag säga, i EMU-frågan. Som den har hanterats tror jag att det enda som människor kommer att acceptera är att den frågan får avgöras av alla medborgare i en folkomröstning. Men när det gäller själva substansen i den frågan kommer vi, som alla vet, att befinna oss i hård konfrontation med varandra. Jag hörde komikern Ronny Eriksson säga på TV i går att konservativa är de som vill bevara det som forna tiders konservativa förfasade sig över, och det ligger en del i det. Men de riktigt konservativa är förstås de som vill bevara det som forna tiders konservativa ville bevara. Arvid Lindman, högerledaren på 20-talet, sade i en debatt om Sveriges anslutning till Nationernas förbund så här - och lyssna nu om ni kan höra något i detta som Gudrun Schyman inte skulle kunna säga på 2000-talet: Det är språnget ut i det ovissa som vi inte vill ta. Det är vår urgamla självständighet, vår frihet, vår sekelgamla neutralitet som vi inte vill offra, då vi inte klart ser vad vi får i stället. Det är, herr talman, det som gör att vi ännu inte är beredda att bli internationalister utan föredrar att förbli svenskar. Detta var som sagt inte Gudrun Schyman på 2000-talet. Det var Arvid Lindman på 1920-talet. Men det kunde ju ha varit Gudrun Schyman. I den voteringen röstade dåtidens kommunister och dåtidens högerpartister likadant. Dagens moderatparti har utvecklats, men ni står ju kvar på nationalismen. Jag har tidigare räknat upp allt ni har sagt nej till i den här vägen, men jag kan ta en kortversion: Ni var som sagt emot Nationernas förbund. Ni var emot Sveriges anslutning till Europarådet. Ni var emot Efta och t.o.m. emot Nordiska rådet. Det händer i saker i vår omvärld. Vitryssland blir en diktatur. Det är öppet krig i Tjetjenien. Balkan är ständigt på gränsen till krig. För mindre än ett år sedan hade vi en massflyktsituation i Europa. Utsläppen av klimatpåverkande gaser bara fortsätter att öka. Europa gör alldeles för lite. Världen ropar efter samverkan. Vi söker sådana lösningar och försöker övertyga människor om att det är i internationalismen som framtiden ligger, men Vänsterpartiet säger alltid nej. Ni är urkonservativa. Ni säger nej, nej, nej. Ni har inga lösningar på samtidens stora frågor. Ert EMU nej är bara ett i en lång rad. Det är det som är så sorgligt.

Fru talman! Jag ser till min förskräckelse att tiden går väldigt fort, och jag ska försöka fatta mig kort. Vi säger inte, Lars Leijonborg, nej därför att vi tycker att det skulle vara ett språng ut i det okända eller ovissa eller därför att vi inte ser klart vad vi får i stället. Vi säger nej därför att vi så otroligt väl ser vad detta innebär. Det är att gå in i en politisk union, där ekonomin får överhöghet över demokratin, där man t.o.m. separerar ekonomin från demokratin. Vi ska styras i en ekonomisk politik som utformas av s.k. experter och riksbankschefer. Vi vill inte gå in i en politisk union. Vi vill inte vara med och bygga upp ett Europas förenta stater, där den ekonomiska politiken och den gemensamma valutan är det nästa steg som nu ska tas. Sedan ska det hela fullbordas med en gemensam försvarspolitik. Vi är inte intresserade av detta. Vi ser så tydligt vart detta leder. Vi kan dessutom se i historien vart detta har lett. Det är det vi säger nej till.

Fru talman! Jag frågade varför ni bara säger nej, nej, nej. Då hade jag hoppats - ja, hoppats och hoppats men förväntat mig - att Gudrun Schyman skulle begära replik och säga någonting i stil med: Nej, vi säger inte bara nej. Vi är ju för det och det. Hon hade uppenbarligen inget sådant att komma med, så hon fortsatte att säga nej. Vi ska inte ha politisk samverkan för vi vill inte att några få ska bestämma valutapolitiken. Det är precis tvärtom. Det är i dag som några få privata aktörer kan påverka Sveriges valutapolitik, medan EMU är ett i grunden demokratiskt samverkansprojekt just för att demokratierna ska ha möjlighet att påverka valutapolitiken. Sedan har man skapat konstruktioner för hur det ska gå till i praktiken, där den gemensamma banken har givits stor självständighet. Men i grunden är EMU ett demokratiskt politiskt projekt. De personer i Frankfurt som Gudrun Schyman förfasar sig över är, till skillnad från valutaspekulanterna, ändå utsedda av demokratiska organ. Men, okej, hitta på något bättre för att komma bort från de problem vi har sett i Europa med stagnation, bristande tillväxt, massarbetslöshet. Det här är ändå ett demokratiskt försök att lösa uppenbara problem. Men dagens Vänster, som Gudrun Schyman säger sig representera, har ju inga svar. Ert enda svar är nej, nej, nej.
Fru talman! Den här tiden räcker inte till att ha en ordentlig EMU-debatt. Problemet, Lars Leijonborg, är att konstruktionen med samarbetet inom den europeiska unionen är koncentrerad kring att just bygga upp en politisk union med en överstatlighet. Vi har olika uppfattning om detta. Ni vill ha en politisk union eller en federation i Europa. Vi vill inte ha det. Jag tycker att vi kan respektera varandras uppfattningar. Det handlar för oss i djupet i denna fråga om demokrati, att få så många människor att vara delaktiga i och besluta om så mycket som möjligt. Det får vi inte genom att bygga upp en politisk centralstyrd union och genom att ha en ekonomisk politik som i sitt innehåll är en högerpolitik och i sin struktur en planekonomi. Det löser inte dagens, nutidens och framtidens problem. Det visar den praktik som i dag finns alldeles väl. Detta svarar inte emot de ökade ekonomiska orättvisorna i Europa. Det svarar inte emot de stora och växande miljöproblemen. Det svarar inte emot de regionalpolitiska skillnaderna, inte emot vad de flesta människor vill ha i sina liv av trygghet och välfärd. Det är bara att titta på verkligheten, Lars Leijonborg. Vi behöver inte bara läsa papperen, utan vi kan faktiskt se oss omkring och ta intryck.

Fru talman! När jag gick från Riksdagshuset i går kväll hade jag, som jag utgår ifrån alla partiledare, en idé om hur man skulle börja anförandet under partiledardebatten. Så slog jag på nyheterna. Det berättades om det fasansfulla dådet i Malexander. Det rapporterades att det i domen stod att det extremvåld de använt enligt rätten grundas på nationalsocialistisk och våldsförhärligande ideologi. Jag erinrar mig början av 60-talet när jag kom ut som ung historielärare. Jag var så enfaldig att jag var tvärsäker på att det inte någon gång i framtiden skulle behövas krafttag i undervisningen, i opinionsbildningen, i ansvarstagandet därför att de här krafterna började göra sig gällande igen. Jag trodde att det var någonting som tillhörde historien. Så vet vi att en svensk tingsrätt skriver och formulerar sig som jag nu citerade. Fru talman! Jag har inte ett uns av partipolitiserande eller polemik i bakhuvudet när jag lyfter fram detta. Men det måste ändå för Sveriges parlament, för varenda en av oss i alla partier, vara angeläget att fundera över om vi har gjort tillräckligt för att dra upp de här vedervärdigheterna med rötterna. Det är oerhört lätt att vi gör som vi brukar och säger att det saknas resurser. Det är klart att det finns ett samband mellan resurser i ett skolväsende och vad skolan därmed kan uträtta. Men jag vill påstå att det finns andra sidor också. Vi har anledning att erinra oss skolmyndigheter som tog itu med rektorer och andra som försökte stoppa s.k. vit makt-musik, som hötte åt den rektor som krävde att eleverna skulle ta på sig jackor där de vederstyggliga emblemen inte fanns. Fru talman!

Jag vet att man nu kan bemöta mig med att säga att vi har ofantligt många ungdomar som är av yppersta kvalitet, och jag ska gärna stryka under det hundra gånger. Men nu vill jag att vi ska fråga oss vad vi har gjort för att hålla borta utanförskap. För jag är övertygad om att är det någonting som är farligt - och det har flera varit inne på - är det att inte bli sedd, att inte vara efterfrågad, att inte ha trygghet under de år som är de absolut viktigaste åren: de allra första. Jag tror inte att någon har monopol på att kunna säga att si och så ska man bete sig för att tryggheten ska etablera sig i den unga individens sinne. Det kan variera från individ till individ. Säkert är metoderna många, men detta måste vara riktstjärnan för vårt tänkande och inte en fortsatt materialism som det centrala. Jag tror alltså att vi borde koncentrera oss mycket mer kring våra barns uppväxt. Skolan borde ta in dessa aspekter. 100 000 barn mobbas - jag ska ärligt säga att jag alltid har tyckt att den siffran har verkat orimligt hög, men om vi halverar den så är den i alla fall fasansfull. Kan vi som ändå har opinionsbildaransvaret och mycket annat av beslutsansvar säga att vi har aktiverat oss tillräckligt för att stävja den mobbning som ju helt klart existerar? Sedan är jag också övertygad om att vi kunde göra mer för att unga människor så snabbt som möjligt kommer in i arbetslivet. Det är klart att om vi registrerar gång efter annan att 10 % av dem som har lämnat grundskolan inte har klarat de och de grundämnena har vi därmed konstaterat att problem rent generellt ligger framför oss, problem som vi kommer att möta. Fru talman! Jag vill än en gång poängtera att detta är alltså inte någon partipolitik som jag fäktar om, utan jag tycker att det är parlamentarismens, partiernas ansvar att verkligen aktivera sig. Det är i allra högsta grad hedervärt av Göran Persson att se till att de arrangemang som har varit och som är på gång äger rum. Vi har ingen som helst anledning att tycka annat än att det är angeläget. Låt oss bara också fundera över hur vi verkar profylaktiskt för kommande år. Utanförskap - då är det inte många steg över till att tala om det som flera av oss snuddat vid, nämligen utanförskap för våra äldre. Jag kan inse att några kan tycka att det inte hör ihop i samma anförande. Men att jag tar upp det beror på att utanförskapet och arbetslösheten för våra äldre på sistone tagits upp så rejält i tidningarna. Av alla män mellan 60 och 64 år har hälften gått i pension. Vi vet att förtidspensioneringarna är många och inte så sällan påtvingade. Det vore väl sällsamt om vi inte kunde vara helt överens om att detta är ett slöseri för samhället. För 25 år sedan - alltså 1976 - var 73 % av alla män mellan 60 och 64 år i arbete. Nu är siffran 54 %. I början av 1990-talet var det över 54 % av kvinnorna mellan 60 och 64 år som var yrkesverksamma. Den siffran har sjunkit med nästan 10 %, och detta har skett samtidigt som svenska folkets hälsa har förbättrats, samtidigt som väldigt många tunga arbeten har försvunnit. Då finns det de som inbillar sig själva, och möjligtvis andra också, att när äldre förtidspensioneras så får yngre personer deras arbetsplatser. Detta är och förblir en myt. Det är ju i stället så att den äldre arbetskraften behövs för att skapa tillväxt som kan ge yngre medborgare arbete. Göran Persson har med all rätt i någon artikel i DN talat om det som vi av och till kanske berör allesammans, nämligen att det föds för få barn i Sverige. Som födelsetalen ser ut måste det vara en självklarhet att insatser görs av näringslivet och av oss politiker så att äldre kan, om de så vill och orkar, vara i arbete längre än upp till 65 år. Där skulle vi kunna enas. Vi skulle inte heller behöva polemisera. Men det finns en benägenhet i vårt samhälle att glömma bort våra äldre, deras rätt till arbete, deras behov av arbete, att deras arbete medför väldigt mycket av fortsatt social gemenskap och också att det utgör åtskilligt av deras identitet. Sedan är det naturligtvis så att vi inte tror att den framtida arbetsmarknadspolitiken enbart ska ge sig i kast med problem som skapar förtidspensioneringar, men man bör göra det också. Vi tycker fortsättningsvis att det är oförklarligt att inte Småföretagsdelegationens många vettiga förslag, framförda under ordförandeskap av en socialdemokrat, har kunnat realiseras. Vi tycker förstås också fortsättningsvis att det är orimligt att man inte släpper hela tjänstesektorn loss. Göran Persson sade en gång att det är idiotiskt att inte tro att de nya jobben kommer från tjänstesektorn, och då är det väl något liknande om man inte släpper hela tjänstesektorn loss. Det talas om att man ska skattesubventionera hushållstjänster. Det är naturligtvis ett sätt att bita huv'et av skam att dribbla så med ord - som om de pengar som löntagarna har slitit ihop tillhör staten, som staten tar och använder för subventioner. Så är det naturligtvis inte. Det är medborgarna som subventionerar staten, skulle man kunna säga. Annars hade staten inga pengar alls. Jag vill gärna ytterligare beröra den svenska inställningen till våra gamla och åldrandet. Jag tror att det hos oss alla finns en åldersdiskriminering som är relativt omedveten. Om man läser artiklar och intervjuer av och med oss politiker så dängs det ofta till med ordet gammal och äldre, ofta med negativ betydelse. Torgny Segerstedt, den framlidna professorn, yttrade så här för ett par år sedan i Dagens Nyheter: "Vi i Sverige är nog unika i världen i vårt förakt för åldrandet och erfarenheten." Det är väldigt starka ord, men det är ju inte vem som helst som jag citerar. Men jag tycker nog att de borde få oss att tänka till: Vad kan vi då göra? För några få dagar sedan redovisades här i Stockholm att äldrevården och omsorgen alldeles för mycket var präglad av enformighet, ensamhet och sysslolöshet. Den gången var det Stockholm som nämndes. Jag vågar påstå att man kan byta ut det ortsnamnet mot i stort sett vilket annat ortsnamn som helst - detta oberoende av om kommunen styrs så att säga från borgerlighet eller från vänsterpartier. Det är någonting som vi empiriskt kan konstatera. Så är det. Jag tror inte att det någonting som vi löser i ett huj, men vi borde gemensamt fundera över vad som göras kan för att vår egen mentala inställning ska bli sådan att vi anser detta vara orimligt. Var tredje 70-åring som besöker läkare är deprimerad, men vederbörandes situation utreds inte, larmades det om för ett par dagar sedan. Jag betvivlar inte, fru talman, att riksdagens samtliga partier har som mål ett välfärdens Sverige. Men då är det självfallet våra gamla och barnen som måste få bli föremål för det största intresset och den mesta uppmärksamheten. En barnhälsovårdsöverläkare känner sig oroad och skriver till Barnombudsmannen - detta också bara för tre fyra dagar sedan. Rapport efter rapport tyder på att barn stressas, att barn inte uppmärksammas, att barn inte får uppleva sig - som det nu har sagts - vara någon. Jag påpekade tidigare i mitt anförande att förtidspensioneringarna ökar och att detta i huvudsak har psykiska orsaker. Det är värt att särskilt lägga märke till. Det rapporteras gång på gång att situationen är densamma bland barnen. Alldeles för många barn mår psykiskt dåligt. Jodå, jag vet att många mår bra, mycket bra. Men i ett samhälle som kallar sig välfärdssamhälle måste det vara en självklarhet, när en stor grupp barns psykiska hälsa försämras, att se detta som den allvarligaste stoppsignal och se att eftertanke och åtgärder krävs. Fru talman! Så länge jag har förmånen och ansvaret att ta till orda i Sveriges riksdag, kommer jag att tala om föräldrarnas, familjernas, hemmens generellt sett oersättliga roll för det trygga och trivsamma samhället. Barnen har rätt till sina föräldrar och behov av sina föräldrar. Då handlar det förstås inte enbart om något slags teoretisk eller pappersmässig rättighet. Det handlar om att barn har rätt till och behov av att föräldrar ger sina barn tid. Mer tid för barnen! Familjepolitik blir så ofta en exercis om hur bidragssystemen ska konstrueras, och det ena partiet efter det andra tror sig väl ha kommit på den bästa av alla bidragslösningar. Jag tror att man på inget politiskt område uppfinner hjulet så ofta som på familjepolitikens område. Detta intresse borde i vart fall tyda på att vi alla är överens om familjepolitikens och barnomsorgens enorma betydelse. Är det då något som vi borde kunna enas om, när det debatteras om bidragskonstruktioner av allehanda slag, så är det att vi skulle utgå ifrån kravet mer tid för barnen. Det här är också vad socialdemokratiska regeringar runt om i Europa mäktar med. Jag har många gånger här lyft fram Tony Blair som typexempel. Det skulle vara något att stilla bedja om att hans idéer fick en del fotfäste i svensk socialdemokrati, i alla fall på detta område. Maxtaxan, som Göran Persson lanserat, går ju i motsatt riktning. Maxtaxan för barnomsorg innebär givetvis en lockelse att satsa mer tid på förvärvsarbete och mindre tid på barnen. Jag har förstått att ni också tillstår det rakt ut, Göran Persson. Men hur kan ni få för er att maxtaxan entydigt ska kallas barnomsorg? Den är ju i synnerhet en omsorg om penningen, om det materiella och om sysselsättningen. Det är inte oväsentligt, men det är inte vad vårt samhälle, tror jag, i första hand behöver satsa på. Jag vet och har hört det minst hundra gånger, det där talet om tröskeleffekter. Naturligtvis ska vi sträva efter att komma bort ifrån en situation då det inte lönar sig att arbete. Men det är fel, enligt vår uppfattning, att ensidigt stirra på hur tröskeleffekter ska elimineras och hur bidragssystem och skattesystem ska ordnas, så att det lönar sig att arbeta. Utgångspunkten, trots att bidragssystem och skattesystem är så viktiga, måste vara: Vilka är de trösklar som gör att vi som föräldrar ägnar så lite tid åt våra barn? Det är lika bra att jag säger det igen, att det finns inga perfekta föräldrar och inga fullkomliga miljöer. Men gång på gång erinrar jag mig vad Skå-Edeby Jonssons son Staffan Lamm, alltså sonen till den man som allmänt ansågs vara barnafostrandets guru och expert, yttrade. Han sade: Pappa hade aldrig tid. Sedan tillade han: Det bästa en förälder kan ge sina barn är sin tid. Låt oss då, nu när alla dessa taxesystem och strukturer är på tapeten för debatt, utgå ifrån att vi ska ha ett system som skapar valfrihet och gör det möjligt för föräldrar att ge mer tid. Auktorisera föräldrar. Tillstå att barns rätt till trygghet är viktigare än allt vad utökad materialism heter och också att föräldrar, hem och familjer är samhällets största brottsförebyggande resurs. Och fattas bara annat än att det måste satsas mer på polisoch rättsväsende, men det kommer aldrig ensamt att skapa den trygghet och trivsel vi eftersträvar. Göran Persson, bryt upp från de förmynderiets domäner som ni traskat fram och tillbaka på under så många år i dessa avseenden. Morgondagens medborgare, som fått sin horisont ofantligt vidgad av ny teknik och nya kommunikationer, morgondagens unga medborgare, som vänjer sig vid att välja och bestämma på ett helt annat sätt än vad tidigare generationer hade möjlighet till, kommer inte att acceptera något annat än större frihet, större respekt och större valfrihet för sig själva och sina familjer. Avslutningsvis vill jag bara ytterligare en gång understryka skolans betydelse. Vi kan ju tala om kunskapsskola, om världens bästa skola och vad vi vill. Men på sistone har man ju lagt märke till att om bra skolor ska tas fram, då åker folk till USA och den värsta slummen där. Sedan kommer de hem och berättar hur fantastiskt bra det var där. Sedan åker man till Rinkeby och visar upp en skola som fungerar. Jag är övertygad om att det finns många andra bra skolor också. Men när vi tittar på statistiken över hur lärarna upplever sin vardag och den statistik som jag nämnde nyss, att 10 % av eleverna på en del håll och 20 % i vissa regioner inte klarar av basämnen, måste vi ju inse att skolan - barnens arbetsmiljö - måste få ett annat intresse och en annan omsorg. Det handlar om resurser, visst, men det handlar icke enbart om resurser. Det handlar mycket om vår egen mentala inställning och om opinionsmässiga prioriteringar.

Fru talman! Det brukar sägas, och Alf Svensson sade det också, att det föds för få barn i Sverige, och det kan man tycka. Samtidigt är ju det penibla att det kastas ut barn, flyktingbarn, ur landet. Jag tycker att det är hög tid att det här parlamentet slår fast att barn inte kan vara illegala. Jag tycker inte att den flyktingpolitik som vi har när det gäller barn är rimlig. Barnens bästa måste alltid komma i första hand, även i flyktingpolitiken naturligtvis. Barn kan inte vara illegala. Jag tycker att en del av det som Alf Svensson sade var mycket bra, om trygghet för barn, möjligheter för barn och tid för barn. Jag heter Birger, förresten. Alf Svensson sade hela tiden någon när han hänvisade till att jag hade talat om att det gäller att se barn. Alf Svensson talar om att ge barn tid, den självklara rätten till föräldrars och andra vuxnas tid. Jag tycker att det på något sätt är ett brinnande tal han håller för sänkt arbetstid, för det är ju inte bara de riktigt små barnen som behöver mer tid med hjälp av ett vårdnadsbidrag i tre år eller så, utan det behöver även fyra-, fem-, sex och sjuåringar. Det är oändligt viktigt att nu sänka arbetstiden för att ge barn mer tid - rätten till sina föräldrar, rätten till vuxna. Jag tycker att det var ett glödande anförande för just sänkt arbetstid. Samtidigt vet jag att Kristdemokraterna motsätter sig just sänkt arbetstid. Alf Svensson hade också en väldigt bra inledning som gällde rasism och rasistiskt våld. Jag tror att rasism göds, stimuleras och kanske t.o.m. skapas i ett samhälle där det inte finns så mycket trygghet kvar, där man inte känner tillit till sig själv och andra, där man inte är bekräftad. En samhällsutveckling med ökade klyftor göder rädsla, producerar rädsla. Man kan åka ut lite varstans i Europa och se på rika förorter och fattiga förorter. Det är rädda människor. I de fattiga förorterna försöker man hitta en identitet genom att sitta i gäng där hot och hat förenar. I de rika förorterna ser man galler för fönstren, schäferhundar i trädgårdarna och privata vaktbolag som patrullerar. Det är effekterna av ett samhälle där man inte försöker minska klyftorna, där man tillåter att klyftorna ökar hela tiden. I det samhället skapar man rädsla. Det samhället hotar till syvende och sist också demokratin. Jag tycker också att det är viktigt att konstatera det Alf Svensson säger om vikten av skolan. Då återkommer jag till vår nu snart klassiska holmgång. Vi behöver inte ta det så aggressivt den här gången. Varför var det viktigare att sänka skatten i Stockholm än att försöka satsa pengarna på fler vuxna i skolan? Alf Svensson sade själv att det är viktigt att barn blir sedda och bekräftade både av föräldrarna, som ska ha tid, och av andra vuxna - och även naturligtvis i skolan.

Fru talman! Den är väl inte född som inte vet att Schlaug heter Birger. Så jag ber om ursäkt för att jag inte nämnde förnamnet. Jag håller med om att barn inte kan vara illegala. Det är klart; det är en sådan där fras som man kan använda och ingen protesterar. Men flyktingpolitiken är naturligtvis något mer komplicerad än så. Sedan är det helt ofattbart att inte Birger kan se att vårdnadsbidraget, barnkontot eller vad man nu vill kalla det innebär möjligheten till en arbetstidsförkortning, till mer tid för barnen för just dem som har förskolebarn. Det är detta det handlar om. Samtidigt vet vi ju att en generell arbetstidsförkortning kostar en och annan krona. Sedan till det här med skatter. Det måste vara svårt det här, Göran Persson. Här talar de om skattesänkning. Var de inte med när ni bestämde om era skattesänkningar?

Fru talman! Jo då, vi hade en grön skatteväxling med rejäla skatteminskningar på arbete och höjda skatter på miljöförstöring. Men vi såg också till att det kom mer pengar till kommunerna. Det var en del av den här uppgörelsen. De pengarna var det inte meningen att Kristdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet skulle använda till att sänka skatten. Vitsen med de pengar som vi har skickat och kommer att skicka till kommunerna var att vi skulle höja kvaliteten i skolan, se till att det finns fler vuxna i skolan och se till att barnen blir sedda - inte i första hand att sänka skatten. Vårdnadsbidraget tar nu Alf Svensson upp, och han säger att det handlar om förskolebarn. Nej, inte bara det. Jag hävdar att det handlar om mycket mer än så. Det handlar om mer tid för alla barn. Det handlar om förskolebarn naturligtvis. Men även sjuåringar, åttaåringar, nioåringar, tioåringar, elvaåringar och tolvåringar behöver mer tid med sina föräldrar och andra vuxna. Därför är sänkt arbetstid en av de allra viktigaste reformer som vi över huvud taget kan genomföra för att höja livskvaliteten för oändligt många människor och skapa lite bättre förutsättningar för trygghet och en god utveckling för våra barn.
Fru talman! Jag vill bara upplysa om något som jag fick höra av Mats Odell. Stockholm ska för närvarande satsa mycket mer på skolväsendet än vad som skedde när Birger Schlaug, eller hans gelikar, fanns med.

Fru talman! Liksom Alf Svensson fick jag något av en klump i magen när jag i går på TV, precis som Alf Svensson beskrev det, fick höra om bakgrunden till dåden i Malexander, om de attityder som gömmer sig bakom vad som tycks vara förövarna. Jag fick en klump i magen även tidigare en gång, ska jag erkänna, när jag tittade på TV precis i anslutning till millennieskiftet. Då intervjuades Lennart Han intervjuades om vad man kan förvänta sig av det kommande århundradet och årtusendet när det gäller världens miljö. Han pekade just på att vi står inför närmast obegripligt stora förändringar. Det gäller naturligtvis det vi känner till om klimatförändringarna. De kommer att kunna leda till att hela ekosystem slås ut som en följd av höjt havsvatten. Det gör att t.o.m. bebyggelse kan komma att helt försvinna. Korallrev upphör som ekosystem. Han berättade också om detta att ett alltför stort hål i ozonskiktet kan leda till att det är skorpioner, fästingar och insekter som blir de som är starkast och som överlever. Han pekade också på den biologiska mångfalden, på behovet av att den finns intakt som en styrka i världens fortsatta tillvaro. Han var mycket tydlig på den här punkten. Man kunde känna att vi står inför att vi får en ny värld, en värld som är förändrad - naturligtvis kan man säga genom vår försorg i positivt mening, men också förändrad just vad gäller miljön genom våra ingrepp. Man kan också uttrycka det som han gjorde: Vi håller på att såga av den gren vi sitter på. Vi håller trendmässigt på att såga av den gren vi sitter på. Samtidigt förmår vi inte att ansvarsfullt hantera instrument som vi förfogar över. Biotekniken, särskilt gentekniken, är ett sådant instrument som kan ge oss mycket gott rätt använd. Men den leder också till att vi kan åstadkomma förändringar i ekosystemen genom att släppa ut organismer, odlade saker, träd, buskar och djur som vi förändrar genmässigt utan att känna till deras styrka ute i det ekologiska systemet. Vi måste vända den här trenden. Och det kan vi naturligtvis göra på många olika sätt. Jag, och vi i Centerpartiet, tror att vi behöver något av ett globalt miljöns säkerhetsråd som tar de här frågorna på lika stort allvar som vi tar de traditionella frågorna om fred och säkerhet. Ett globalt säkerhetsråd skulle förmå att matcha de starka ekonomiska, handelsmässiga intressena i det globala arbetet med den globala miljöhänsynen. Men då krävs det förstås att länder förmår att driva fram de frågorna, driva dem till ett beslut, till ett ställningstagande och till åtgärder på det globala planet. Sverige har tveklöst ett intresse av att vara ett sådant land. Och vi kan göra det i förening med andra, t.ex. i EU. EU skulle kunna bli en motor i miljöarbetet, en motor i det globala arbetet just genom sin styrka mellan länder. EU-länderna förmår att gentemot varandra strängt ta tag i miljöfrågorna. Men också där krävs det att det finns länder som starkt driver dessa frågor i EU. Sverige skulle kunna vara ett sådant land. Jag vet att hon inte är aktör för Sverige, men vi har ju en svensk miljökommissionär, Margot Wallström, som jag för övrigt kunde besöka förra veckan. Hon har alldeles uppenbart mycket höga ambitioner. Hon är mycket engagerad i ett starkt arbete. Hon behöver all uppbackning som vi från Sverige kan ge henne. Tyvärr är det så att de politiska aktörerna från svensk sida är, skulle man kunna säga, desto svagare. Den svenske miljöministern passerar ju tämligen obemärkt förbi i EU:s arbete. Han har inte den förmågan eller inriktningen i regeringen och har inte kunnat ge regeringen den kraft som behövs för att ta det miljömässiga ansvaret. Ändå är det på något sätt ett dukat bord. Det finns en miljökommissionär med svenska erfarenheter. I EU har man just bedrivit ett intensivt kemikaliearbete. Det ligger på bordet inför vårt kommande ordförandeskap. Vi har möjligheten att ta erfarenheter från Sverige, driva fram ett kretsloppsarbete på europeisk nivå och ta fram en energiplan som ändrar EU:s energiarbete från närheten till kärnkraften över till andra energikällor. Vi har möjligheterna, bordet är dukat, men vi gör ingenting. Regeringen och dess medarbetare gör ingenting, därför att ingenting i propositionsförteckningen och ingenting av det som vi vet om regeringens eventuella ambitioner kommer att vända den trend som innebär att vi sågar av den gren som vi sitter på. Ingenting av det som regeringen tycks ha att komma med på miljöområdet leder till att detta sågande av grenen upphör - naturligtvis inte heller Miljöpartiets hjälp i regeringens verksamhet. Birger Schlaug sade alldeles nyss att man har genomfört en kraftfull skatteväxling med sänkta skatter på arbete och höjda miljöskatter. Det är inte sant. Det vet ju ni som sitter i kammaren att det inte är sant. Miljöpartiet har inte åstadkommit någon sänkning av skatten på arbete. Man har misshandlat begreppet skatteväxling som skulle kunna vara kraftfullt. I stället är det så, fru talman, vilket jag läste häromdagen, att man nu, i stället för att genomföra en skatteväxling, ska tillsätta en ny arbetsgrupp som ska ta upp skatteväxlingen. Men, Herre Gud, vi har ju suttit i sådana utredningar om skatteväxling år efter år. Vi har kommit med förslag, vi har försökt att driva fram dem, men vi har inte fått med oss den socialdemokratiska regeringen i detta arbete. Så har det varit. Utredningar om skatteväxling leder ju ingenstans, Birger Schlaug. De måste ju genomföras på ett riktigt sätt. Slutsatsen, fru talman, är ändå: Det sker ingen förändring av denna trend. Den ändras inte. Det som sades på nyårsafton leder nog, givet denna regering och givet dess medarbetare, ändå till att klumpen i maggropen tyvärr finns kvar.

Fru talman! Lennart Daléus är möjligen den enda i Sverige som det har gått förbi att skatterna på arbete har sänkts i den här budgeten och att miljöskatterna har höjts. Jag vet att miljöskatterna har höjts. Vi har fått väldigt många mejl från en hel del ilskna människor som är griniga därför att priset på diesel har höjts osv. Jag vet alltså det, Lennart Daléus. Men det är bra, och vi måste gå vidare med detta. Jag kan tala om för Lennart Daléus att jag också har en klump i magen. Det har säkert både han och jag och många andra som vet hur det ser ut i världen. Lennart Daléus behöver inte vara orolig för det. Men försök att komma med och hjälpa till i sådana fall. Försök inte bara kritisera, utan kom med och hjälp till, så kanske vi kan få det ännu bättre. Eftersom allt var så eländigt kan jag ändå nämna att om Lennart Daléus läser Svensk Natur, Naturskyddsföreningens tidning, vilket han säkert gör, kan han se att man där konstaterar att det var det största genombrottet som någonsin har skett när det gäller naturvård. Det var trots allt en följd av vårt samarbete med Socialdemokraterna. Och det är inte särskilt ofta som Naturskyddsföreningen och Svensk Natur skriver något sådant, det kan jag tala om för Lennart
Fru talman! Jag antar att Birger Schlaug menar Sveriges Natur, och det är riktigt att jag som medlem i Naturskyddsföreningen naturligtvis regelbundet läser Sveriges Natur. Men det ger ändå inte riktig rättvisa åt resonemanget kring skatteväxling. Det är nog riktigt att människor har märkt att dieselskatterna, som en följd av Birger Schlaugs medverkan, kommer att höjas. Och det kommer ännu mer negativt att påverka inte minst det svenska jordbruket och dess förutsättningar att med miljökvalitet producera, och vara en motor, ett nav, i ett svenskt miljöarbete utanför det stora städerna. Det är riktigt att folk nog har sett det. Men vi har inte sett att den andra delen av skatteväxlingen har blivit av, dvs. sänkningen av skatten på arbete. Den är en bortavarande del i Birger Schlaugs skatteväxlingsfenomen och förstör därmed begreppet skatteväxling. När det gäller detta med att komma med, kan jag säga att ett av de största miljöpolitiska beslut som har fattats och åtaganden som Sverige har gjort har varit att påbörja avvecklingen av kärnkraften. Jag är glad och nöjd att Barsebäck har stängts, utan Birger Schlaugs och Miljöpartiets medverkan, därför att Birger Schlaug och Miljöpartiet över huvud taget inte orkade att praktiskt och konkret vara med om att fatta det kanske tydligaste och strängaste miljöbeslut som har fattats under senare år, nämligen att avveckla kärnkraften och ställa om till ny energi. Vi i Centerpartiet orkade och vågade det. Det tror jag har varit just denna systemförändring. Sedan är det nog så att det är viktigare att tala om det som händer bortöver. Och om det går att få en acceptans för synen på grenen som sågas av och att få med fler partier så är jag naturligtvis inte den som inte är glad över det. Men tecknen från regeringens miljöarbete tillsammans med Miljöpartiet, framför allt inför det stundande ordförandeskapet, visar inte på att den trenden kommer att vända. Det ser jag.

Fru talman! Jag kan hålla med Lennart Daléus om att när det gäller miljöförberedelserna inför ordförandeskapet i EU har vi säkerligen väldigt mycket att andra om det. Men som han vet brukar Göran Persson vara noga med att säga att han inte har något samarbete med oss i EU-frågor. Det tycker vi är väldigt tråkigt. Om vi hade fått ha det så är jag övertygad om att det hade gått betydligt bättre och att vi hade kommit betydligt längre. När det gäller skatteväxling kan jag hålla med Lennart Daléus om att vi nu också måste börja sänka arbetsgivaravgifterna. Det är det som vi är ute efter. Det håller jag helt med honom om. Och det måste också bli de nya stegen. Men som Lennart Daléus vet sänktes inkomstskatterna. Men vi är inte nöjda, utan vi måste gå vidare. När det gäller kärnkraften är jag lite bekymrad över den historiebeskrivning som Lennart Daléus ger. Vi tycker att avvecklingsmetoden inte är speciellt lysande, eftersom staten och den offentliga sektorn ska betala skadestånd i stort sett till Sydkraft för att kunna lägga ned kärnkraften. Det hade varit trevligare om man med ekonomiska styrmedel hade försökt avveckla kärnkraften. Annars finns risken, som vi har hört från moderater och andra som inte vill avveckla kärnkraften, att de säger att dessa pengar kunde användas på annat sätt. Genom vår modell, genom ekonomiska styrmedel, höjda elskatter på elen från kärnkraft, så hade kärnkraften svälts ut utan skadestånd. Det hade varit en bättre modell, Lennart Daléus.